Herr talman! Efter två år i regeringsställning avgick den trepartiregering vi fick efter valet 1976. Orsaken var energifrågan och de spänningar den åstadkom mellan och delvis inom partierna. Visst fanns det även andra frågor där meningarna gick isär. Det är naturligt i en koalition mellan flera partier. Trepartiregeringen under Thorbjörn Fälldins ledning var ändå i många avseenden en framgångsrik och effektiv regering. Den trädde till i början av en djupare ekonomisk kris än det här landet upplevt på årtionden. I dag är vi på väg ur den krisen. Den var effektiv också på ett annat sätt. Den tog död på den genom årtionden odlade myten om att endast socialdemokrater förmår regera det här landet och föra vidare dess välfärdstraditioner. Svenska folket vet nu att en icke-socialistisk regering, med tyngdpunkt i mitten, värnar om människornas rätt till arbete, tryggar den sociala omsorgen, höjer standarden för pensionärerna, reformerar arbetslivet och utvecklar Sveriges internationella ansvar. Från folkpartiets sida gick vi i 1976 års val hårt in för att få en växling vid makten. Vi gick in i trepartiregeringen med den fasta föresatsen att inom dess ram förverkliga så mycket som möjligt av våra socialliberala idéer. Vår målsättning var att trepartiregeringen i 1979 års val skulle kunna begära väljarnas förtroende för en ny period. Vi visste att energifrågan skulle bli en stötesten, att centerns hårda bindningar i valrörelsen 1976 skulle bli svåra att förena med de krav på realism som ställs i en regering. Med villkorslagen tyckte vi oss ändå ha funnit en gemensam utgångspunkt: fortsatt utnyttjande av planerade kärnkraftverk, men bara om avfallshanteringens problem kunde lösas. Vi nådde till sist — efter en mycket noggrann sakprövning — en gemensam ståndpunkt om hur regeringen skulle ställa sig till ansökningarna att få ta i bruk Forsmarksoch Ringhalsreaktorerna. Med enighet i denna s.k. laddningsfråga trodde vi att grunden hade lagts också för fortsättningen, för en energipolitik som är ansvarsfull mot dagens och morgondagens generationer och för ett fortsatt förtroendefullt samarbete inom trepartiregeringen både på detta och på andra områden. Så blev det nu inte. I bedömningen av säkerhetsproblemen ändrades ingenting. Partierna hade därmed kommit ett gott stycke närmare varandra i det som varit en av kärnkraftsdebattens viktigaste tvisteämnen: frågan om hur man på ett betryggande sätt skall kunna förvara det högaktiva kärnkraftsavfallet. Genom den politiska händelseutvecklingen i anslutning till och efter uppgörelsen blev det ändå omöjligt för trepartiregeringen att fortsätta att leda landet på ett ansvarsfullt och handlingsdugligt sätt. Statsminister Fälldin lämnade därför in regeringens avgångsansökan. Därmed hade en ny och för vårt land mycket ovanlig parlamentarisk situation uppstått. Några förutsättningar för en ny majoritetsregering förelåg inte. Från folkpartiets sida ansåg vi i det läget att tre krav måste ställas på en ny regering: För det första: Den måste utgå ur den icke-socialistiska majoritet som blev en följd av 1976 års val. För det andra: Den måste kunna samla en majoritet i riksdagen i den sakfråga som trepartiregeringen föll på: energifrågan. För det tredje: Den måste ges en sådan sammansättning att den kan skapa breda majoriteter även i andra frågor. En regering måste för att uppfylla dessa krav arbeta från mitten i svensk politik och då också ha sin egen förankring just där. Talmannens och senare riksdagens bedömning blev att i det uppkomna läget en ren folkpartiregering vore det mest arbetsdugliga alternativet. En folkpartiregering är en liberal regering. Den grundar sitt arbete på de socialliberala idéer folkpartiet alltid verkat för. Samhället bör byggas på människors initiativ, ansvar och idealitet. Marknadsekonomi och mångfald skall förenas med social omsorg och rättvisa. Det säger sig självt att det med en liberal regering inte finns utrymme för beslut som för Sverige in i ett socialistiskt samhälle. Vi vill bevara och förstärka den marknadsekonomi som skapar större valfrihet för de enskilda människorna än något annat ekonomiskt system. Samtidigt har vi som liberaler en stark vilja att göra Sverige till ett tryggt och rättfärdigt samhälle att leva i. Vi måste kunna ge våra gamla och sjuka den vård de behöver men nu inte alltid får. Vi vill skapa mer av närhet och mänsklig värme i vården. Vi vill arbeta för ökad rättvisa mellan kvinnor och män genom att steg för steg undanröja de praktiska hinder för jämställdhet som fortfarande finns. Det kräver en snabb utbyggnad av daghemmen och stora insatser för att bryta könsuppdelningen på arbetsmarknaden. Det fordrar en lag som hindrar diskriminering och driver fram ett planmässigt arbete för att ge kvinnorna bättre möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden. Det kräver också att vi påverkar attityder. Där fördomar viker frigörs både kvinnor och män. Vi får större utrymme för våra egna önskemål som individer och kan mötas i ett gemensamt ansvar som människor. Vi ser det som en huvuduppgift att bekämpa arbetslöshet. Den som tvingas gå utan arbete förlorar inte bara en lön utan tappar ofta samtidigt mycket av självförtroende och gemenskap. Vi måste göra stora ansträngningar för att undvika att spänningar och sociala klyftor växer mellan svenskar och invandrare. Detta är inte längre ett problem som vi politiker kan tala enbart pliktskyldigt om. Det är vår kanske största jämlikhetsfråga inför 1980-talet att ge invandrarna deras fulla del av den välfärd de är med och skapar och i den gemenskap utan vilken grupper och individer har svårt att fungera i harmoni med sig själva och sin omgivning. Skulle vi misslyckas med den uppgiften förlorar vi samtidigt mycket av det finaste i det svenska samhället: jämlikheten, toleransen och samhörigheten mellan olika grupper och människor. Och vi riskerar att skapa sociala spänningar mellan grupper av ett slag som det här landet hittills varit praktiskt taget helt förskonat ifrån. Folkpartiets hållning inför dessa och andra stora reformuppgifter är väl känd. Det är självklart att vi nu som tidigare arbetar för att få igenom det mesta möjliga av vår politik. Lika givet är att regeringens förslag för att kunna förverkligas måste finna stöd hos en majoritet i riksdagen. Jag har i regeringsförklaringen starkt markerat vår strävan till ett nära och förtroendefullt samarbete med riksdagen och till samförståndslösningar i hela folkets intresse. Det är en parlamentarisk nödvändighet att partierna förmår samverka i olika sakfrågor. Men jag vill tillägga, herr talman, att denna strävan till samverkan för vår del inte enbart är en följd av minoritetsregerandets villkor. Svensk liberalism har aldrig godtagit tanken att svenska folket skulle vara delat i två fientliga läger, företrädda av partier som måste bekämpa varandra i alla frågor. Vi har tvärtom alltid vänt oss mot just den synen, vare sig den drivits från vänster i termer av klasskamp eller från höger i form av oförsonlig blockpolitik. Varje parti har sina traditioner, sina förankringar och sina idégrunder. Detta är ingenting att dölja utan tvärtom det som ger varje parti dess existensberättigande. Folkpartiets liberala grundsyn rymmer en bestämd kritik av både socialism och konservatism. Men det är också vår övertygelse att vi måste ta vara på det som förenar de demokratiska partierna och därmed det svenska folket. Detta är inte detsamma som att försöka att släta över faktiska meningsmotsättningar, dölja ideologiska skiljelinjer och kalla all politisk debatt för käbbel. Men låt debatten gälla de faktiska motsättningarna, de som uppstår när man har olika åsikter i sakfrågor. Låt oss däremot undvika att skapa motsättningar där sådana egentligen inte finns utan bara konstruerats i tron att de gynnar det ena eller andra partiets taktiska planering. Folkpartiet och moderata samlingspartiet har samarbetat i många frågor och kommer att göra det även i fortsättningen. Att vi har olika tradition, hållning och engagemang på vissa områden hindrar inte att vi kan samarbeta på andra. Mellan folkpartiet och centerpartiet har genom åren utvecklats en gemensam syn inom stora delar av det politiska fältet. Mer än tio års mittsamverkan lade grunden för det på flertalet områden framgångsrika arbete som utförts av trepartiregeringen. Att vi kommit på delvis olika ståndpunkt i energifrågan hindrar inte att den samarbetstradition som utvecklats mellan våra båda partier fortfarande är ett styrkebälte i svensk politik. Socialdemokraterna skiljer sig naturligtvis genom sin socialistiska grundidé från folkpartiets liberala syn. Men i många sakfrågor har vi ståndpunkter som ligger varandra nära. När regeringen ökar insatserna mot arbetslöshet, vill få bort arbetsmiljöer som hotar människors hälsa, söker utforma en ansvarsfull energipolitik, bygger ut den sociala omsorgen och lägger kravet på jämställdhet som en central grund för familjepolitiken — då har jag goda förhoppningar om att vi skall få även socialdemokraternas stöd. Innebörden är då varken mer eller mindre än just denna konkreta: att det finns viktiga frågor där vi har en likartad bedömning i sak. Att regeringen saknar egen majoritet i riksdagen kräver ibland, herr talman, men långt ifrån alltid, kompromisser. Ofta finns naturliga och kanske växlande majoriteter för den uppfattning som är regeringens. I svensk politik finns mycket av gemensamma värderingar och stor vana vid praktiskt samarbete. Väljarna har rätt att begära att riksdag och regering också i den situation som nu har uppkommit tar vara på det bästa i svensk politisk tradition för att klara de mycket svåra samhällsproblem som vi nu står inför. Dit hör givetvis energipolitiken. Få politiska och sociala problem har diskuterats så mycket och så lidelsefullt här i landet som just energipolitiken, och det är inte konstigt att det blivit på det sättet. Egna erfarenheter eller en stunds eftertanke säger oss vad som händer när energiförsörjningen inte längre kan tryggas. Oljekrisen för några år sedan gav oss en liten försmak. Hemma eller ute i arbetslivet kan var och en också se hur mycket det slösas med energi och vilka möjligheter det finns att spara. Vi är alla oroade över de ibland påtagliga, ibland till en början omärkliga, risker för miljö och människors hälsa som olika energislag för med sig. Vi känner också bristen på kunskap, t.ex. när det gäller hälsoriskerna med olja och kol. Därför har dessa inte heller diskuterats så mycket som hade varit motiverat. Samtidigt står kärnkraftens risker i centrum. Här finns en naturlig och utbredd oro för det som är okänt, för det som verkar svårgripbart och svårbegripligt. Den oron kan inte nonchaleras och den bör inte heller exploateras, men den måste kräva av oss att vi handlar. Kärnkraft har vi redan. Oron kan stillas och förtroendet återställas när vi visar att beslutsamma insatser kan ge oss säkerhet och stärkt kontroll. Därför är det viktigt att vi nu — enligt alla de stora partiernas uppfattning — kommit ett långt steg vidare när det gäller att klara avfallsfrågorna. Men det finns också andra skäl som motiverar att vi begränsar vårt beroende av kärnkraften och ökar insatserna för säkerhet. Ett bärande tema i energikommissionens digra betänkande var att vi i dag inte har tillräcklig kunskap för att nu definitivt binda oss för den framtida energiförsörjningens utformning. Några förutsättningar är emellertid givna. En är att Sverige beslutsamt måste minska sitt stora oljeberoende. En annan är att vi för att klara detta måste hushålla med energitillgångarna och utnyttja i dag tillgängliga alternativa energislag. En tredje är att vi för att öka vår kunskap och våra erfarenheter beslutsamt måste satsa på forskning och utveckling — för att få fram ännu bättre och effektivare metoder för energiutnyttjande och för att få fram nya, förnybara och säkrare energikällor. Regeringen kommer att förelägga riksmötet ett förslag till beslut i de centrala energifrågorna. Det förslaget skall framför allt präglas av en strävan efter ökad trygghet i energiförsörjningen, ökad säkerhet och bibehållen handlingsfrihet. Vårt mål är att söka utforma ett förslag som kan samla en så bred majoritet i riksdagen som någonsin är möjligt. Efter åratal av politiska motsättningar i den här frågan är det hög tid att partierna gör ett rejält och allvarligt försök att samlas kring en realistisk och säkerhetsinriktad politik. Medborgarna har rätt att ställa krav på partier och politiker att dra slutsatser av det kunnande som finns. Kravet på en samlande energipolitik handlar därför också om människors förtroende för sina politiker. En helt dominerande uppgift för regeringen och givetvis också för riksdagen är självfallet att klara ekonomi och sysselsättning. Den svenska ekonomin är nu på väg upp ur den svåraste krisen under efterkrigstiden. Industriproduktionen, som fallit sedan början av 1975, har åter börjat öka. Orderstocken växer. Den privata konsumtionen, som minskat sedan första kvartalet 1977, har vänt uppåt under tredje kvartalet i år. Vår internationella konkurrenskraft har stärkts. Sverige återtar nu förlorade marknadsandelar inte bara på exportmarknaden utan även på hemmamarknaden. Exporten har stigit markant. Vi beräknas i år få ett överskott i vår handel med omvärlden på hela 5 miljarder kronor — mot ett lika stort underskott året innan. Prisstegringarna har halverats jämfört med för ett år sedan. De här förutsättningarna är i hög grad en följd av de åtgärder trepartiregeringen satte in för att stärka vår konkurrenskraft och återvinna balansen i samhällsekonomin. Men även om utsikterna för ekonomin under det kommande året nu ter sig relativt goda brottas vi alltjämt med svåra problem. Arbetslösheten är fortfarande för stor. De långsiktiga problemen i svensk industri återstår i betydande utsträckning att lösa. Investeringstakten är för låg. De steg vi hittills tagit för att få ekonomin i balans har varit framgångsrika. Men en lång och svår väg återstår att gå. Å ena sidan gäller det att ge ekonomin tillräckligt mycket stimulans för att göra det möjligt att använda industrins produktionsförmåga och öka sysselsättningen. Å andra sidan får vi akta oss för så starka åtgärder att vi äventyrar en stabil och uthållig tillväxt utan inflation. Det här är ingen lätt balansgång. Den fordrar på samma gång beslutsamma åtgärder och varsamt handlag. Regeringens bedömning är att den ekonomiska politiken nu bör ges en försiktigt expansiv inriktning. Vi kan sätta litet mer pengar i händerna på svenska folket. Men det bör vara i lagom doser så att vi inte riskerar att åter hamna iden utveckling som vi hade 1975 och 1976. Det kommer att krävas en fortsatt återhållsamhet med prisoch kostnadsökning. Vi måste föra en aktiv prispolitik, där det också ingår åtgärder för att hålla hyrorna nere. I själva verket är stabila priser den bästa stimulans vi kan ge konsumenterna och hela ekonomin. Att bekämpa inflationen måste därför bli en huvuduppgift. Denna strävan bör dock vara förenlig med en viss konsumtionsstimulans. Åtgärder som siktar till att öka den privata konsumtionen med 2,5 96 nästa år är enligt regeringens uppfattning en rimlig avvägning av den ekonomiska politiken. Det är angeläget att löntagarna får en viss löneökning efter skatt. Det skulle ytterligare höja aktiviteten i ekonomin och samtidigt kunna verksamt bidra till ett nytt försiktigt och ansvarsfullt löneavtal för 1979 och 1980. Regeringen har tidigare i den här veckan haft överläggningar med arbetsmarknadens organisationer om ekonomi och skatter. Ytterligare kontakter kan bli nödvändiga och komma att påverka våra ställningstaganden. Konkreta förslag till stimulanser kan väntas inom ett par veckor.

En viss marginalskattelättnad, utöver inflationsskyddet, genomförs redan fr.o.m. 1979. Regeringen lägger dock sitt mer långsiktiga förslag när det gäller bl.a. plan för lägre marginalskatter under våren 1979. Där kommer också förslag till en spärr för den högsta samlade marginalskatten. De beslut som fattats om vissa höjningar av socialavgifter 1979 för bl.a. barnomsorg och sjukförsäkring kommer inte att ändras. Det är tack vare trepartiregeringens tidigare åtgärder — framför allt devalveringen — som det nu är möjligt att låta den privata konsumtionen öka. Trots att oppositionen tidigare motsatt sig dessa åtgärder ser jag goda möjligheter att nu skapa bred enighet i riksdagen om de stimulansförslag som regeringen avser att lägga fram. Men inte heller nu — och det är viktigt att understryka det, herr talman — finns det utrymme för en bekymmerslös löftespolitik. Jag vill säga detta särskilt med tanke på att vi har ett budgetarbete framför oss i regering och riksdag. Budgetpolitiken måste inriktas på stor återhållsamhet med utgifterna, för att vi inte skall förstöra det goda som har nåtts. När ekonomin förbättrats och aktiviteten åter ökar får detta inte bli en signal till mindre noggrann prövning av nya utgifter. Vi får inte ställa ut växlar på framtiden utan att samtidigt skapa förutsättningar för att kunna infria dem. Därför måste vi ge utrymme för att öka exporten och industrins investeringar. Vi måste bygga ut en konkurrenskraftig industri om vi skall klara de framtida jobben, kunna genomföra angelägna reformer och låta svenska folket få det bättre. För att tidigarelägga uppgången i industrins investeringar kommer regeringen att lägga fram förslag om stimulanser till investeringarna. Arbetsmarknadsläget är allvarligt ännu ett tag. Det är vår bestämda vilja att göra stora ansträngningar för att hålla tillbaka arbetslösheten. När ekonomin vänder uppåt ställs arbetsmarknadspolitiken inför nya krav. De nya jobben kommer långt ifrån alltid till på de orter och i de företag där man har de största problemen. Därför måste vi göra stora insatser för att hjälpa människor att söka sig till de nya och trygga jobben. Arbetsförmedlingarna får mot den här bakgrunden en allt större betydelse. Förmedlingarna skall kunna ge de enskilda människorna bra hjälp för att finna jobb som de trivs med. Inte minst viktigt är det att med kraft hjälpa ungdomar och handikappade att få arbete. Regeringen kommer därför att lägga förslag om ytterligare upprustning av arbetsförmedlingen: En fortsatt förstärkning skall ske och i första hand komma platsförmedlingen och yrkesvägledningen till del. Försöken med allmän platsanmälan kommer att vidgas. Genom allmän platsanmälan får de arbetssökande tillgång till alla lediga platser på arbetsmarknaden. En plan för utbyggnad av databehandling av lediga platser skall utarbetas. Matchningen av sökandes önskemål mot tillgängliga lediga platser ger snabbare besked till både arbetssökande och arbetsgivare. Och inte minst viktigt: Det ger mera tid för arbetsförmedlingens personal att arbeta på fältet, att arbeta med den uppsökande verksamheten. Över huvud taget måste arbetsmarknadspolitiken nu, när det allmänna läget börjar ljusna, bli mer offensiv. Det särskilda stödet till nyrekrytering är ett viktigt instrument när det gäller den inriktningen. Nyrekryteringsstödet infördes den 1 juli i år. Hela 7 500 företag har, som en följd av den åtgärden, under tredje kvartalet förhandsanmält att de nu tänker öka sin personal och det med 34000 personer netto. Drygt hälften av ökningen faller på industriföretag. Det finns alltså grund för att hoppas på en ljusning under loppet av 1979. Men det sker inte utan stöd av en väl avvägd ekonomisk politik och stora arbetsmarknadspolitiska insatser. Det här riksmötet har, herr talman, fått en mycket dramatisk upptakt. Det är möjligt att detta också kommer att sätta sina spår i den debatt som vi har framför oss i dag och i morgon. Låt oss ändå inte glömma bort att vad människor framför allt har rätt att kräva av regering och riksdag är att vi förmår uträtta sådant som har betydelse för människornas vardag. Att fortsätta att föra Sverige ur den djupaste ekonomiska kris landet befunnit sig i på årtionden och att trygga människors rätt till arbete är det allra viktigaste vi har att göra. Det är därmed också det viktigaste ämnet för dagens debatt.

Herr talman! Den här debatten på hösten är ju till för att vi skall granska regeringsdeklarationen. Nu har vi fått en regeringsdeklaration den 4 oktober och en i förra veckan, och nu kom en tredje i dag. Det blir litet snårigt, men det skall vi försöka klara, och jag kommer tillbaka till ”trean” så småningom. Låt mig säga att det var mycket som var sympatiskt i dagens deklaration. Jag vill kanske inledningsvis beklaga att statsminister Ullsten inte med ett ord nämnde ungdomsarbetslösheten, som ändå är vårt verkligt stora sociala problem just nu. I valrörelsen för två år sedan begärde de borgerliga partierna gemensamt regeringsansvaret. De sade: Bara vi får en majoritet i riksdagen, så nog skall vi komma överens. Det talades om en politik på mittenpolitikens grund. Det regeringsprogram de efter valsegern så småningom förhandlade sig fram till hade emellertid aldrig underställts folket i val. Jag tror mig kunna våga påståendet att om detta regeringsprogram underställts folket i val hade det inte blivit någon borgerlig regering. Nu är detta tvåårsexperiment med en borgerlig trepartiregering till ända. Det är dags att börja sammanfatta resultatet. Inom politiken har vi en benägenhet att teckna alltför mycket i svart och vitt. Det snöpliga slutet får inte undanskymma att det finns positiva inslag i den avgående regeringens arbete. Den genomförde många reformer som hade vårt fulla stöd. Den fattade åtskilliga beslut som var till gagn för landet. Enskilda medlemmar utförde med framgång sitt värv. Det är trots allt viktigt att säga detta. Men det hindrar inte att helhetsbilden av denna trepartiregerings verksamhet blir allt annat än ljus. Det är framför allt tre omständigheter som jag från våra utgångspunkter skulle vilja nämna. För det första: I valrörelsen ställde de borgerliga partierna ut braskande löften om sänkta skatter, stabila priser, stora reformer och många fler jobb. Jämför man löftena med verkligheten, blir resultatet förödande för borgerligheten. Under denna tid gick ekonomin tillbaka i en utsträckning som saknar motstycke i modern tid. Produktionen sjönk med 3 96, industriproduktionen med 7 926. Under Gösta Bohmans tid som ekonomiminister sjönk industriarbetarnas reallön med 5 96. Industriinvesteringarna har rasat med 30 926. Priserna har stigit — konsumentpriserna med 20 926 och matpriserna med över 25 96. Statsskulden har ökat med 40 miljarder kronor. Och värst av allt: arbetslösheten har fördubblats. Siffrorna talar för sig själva. De visar en ekonomi i tillbakagång där vanligt folk fått det sämre, arbetslösheten ökar, byggandet för framtiden sviktar. Jag har många gånger sagt — och jag vill göra det i dag också — att det vore orättvist att skylla allt detta på den borgerliga regeringen. Den har haft att kämpa med verkningarna av en utdragen internationell kris, med besvärliga strukturförändringar i svenskt näringsliv. Den har haft att kämpa med motigheter för vilka den inte kan lastas. Även en socialdemokratisk regering hade ställts inför dessa besvärligheter. Men när detta är sagt vill jag ändå slå fast: Den borgerliga trepartiregeringen har fört en i långa stycken oskicklig, delvis slösaktig och socialt orättfärdig politik. Med hänvisning till våra utförliga alternativ kan vi med gott samvete hävda: En socialdemokratisk regering hade varit bättre för vårt land. För det andra: Trepartiregeringen förde en stelbent blockpolitik som i praktiken utvecklade sig till en hård konfrontation mot arbetarrörelsen. Jag har förut påpekat att detta är en nästan ofrånkomlig följd av den borgerliga samlingens mekanismer. Den borgerliga samlingen bygger ju inte på gemensamma ståndpunkter i de politiska sakfrågorna, utan den kännetecknas av en samling mot socialdemokratin och arbetarrörelsen. Detta kom också att i långa stycken prägla trepartiregeringens uppträdande. Våra förslag röstades ned, dialogen tystnade, kontakter slammade igen. Detta var något helt nytt i vårt land. Vi har varit vana vid att de allra flesta viktiga beslut genomförts med breda majoriteter. Så var inte längre fallet. Jag tror att det skulle ha blivit mycket skadligt för vår samhällsutveckling om detta fått fortsätta länge till. Det är bra om blockpolitiken upphör. Och det fanns löftesrika inslag i den vägen i statsministerns deklaration. För det tredje: Den borgerliga regeringen föll på grund av djup inre splittring. Det skedde inte plötsligt. Det var en lång och plågsam process under flera år. Kriserna avlöste varandra. Vallöften lämpades över bord som sandsäckar från en luftballong som ännu en liten tid vill hålla sig över markytan. Besked sköts upp gång på gång. Det stod till sist klart för envar att landet saknade politisk ledning. Detta gradvisa sönderfall innebar väldiga risker för politikens trovärdighet. Därför tror jag många upplevde en känsla av lättnad när den borgerliga trepartiregeringen äntligen föll. Folk hade en känsla av att man i detta inbördeskrig struntade i just de vardagsproblem som Ola Ullsten nyss berättade om i sin avslutning. Nu pågår ett borgerligt inbördeskrig, där man söker förlägga skulden för misslyckandet på varandra, sätta Svarte Petter i händerna på oss andra, och framför beskyllningar för svek och konspiration. Detta är egentligen utanverk, och jag vill inte lägga mig i det. Den borgerliga regeringens sammanbrott grundlades i valrörelsen. Det speglar en grundläggande svaghet i borgerlig politik i vårt land. Å ena sidan kräver man borgerlig samling mot socialdemokratin. Å andra sidan företräder partierna motstridiga ståndpunkter i sakfrågorna.Det går bra i opposition. Det undergräver emellertid förmågan att regera. Fälldin drev i valrörelsen 1976 sin kategoriska linje i energipolitiken. Moderaterna och folkpartiet och näringslivet höll i stort sett tyst. De hade en helt annan uppfattning i sak. Men de ville så gärna ha en borgerlig regering. Därmed skapade de förväntningar hos många, däribland centern, om stor medgörlighet även efter valet. Därmed drog de också på sig ett stort ansvar för att energipolitiken i två års tid har förföljt den borgerliga trepartiregeringen för att till sist fälla den. Även på andra sätt hade en splittrad borgerlighet skapat orealistiska förväntningar. De borgerliga partierna ställde var för sig ut stora löften i valrörelsen om sänkta skatter, stabila priser, många fler jobb, vårdnadsbidrag osv. Av dessa löften infriades inte ett enda. De undergrävde däremot den borgerliga regeringens auktoritet, när den tvingades kräva uppoffringar och åtdragen svångrem av människorna. I valrörelsen hörde vi mycket talas om kampen mot socialism. Det skulle bli självläkande krafter och fri marknadshushållning i stället. I opposition är det lätt att dra absoluta gränser. Det är inte lika lätt när man har ansvar för landet. Den borgerliga trepartiregeringen förstatligade mer än någon annan, höjde skattetrycket, engagerade staten med miljardbelopp i näringslivet. Det sagda innebär helt enkelt: Det gick inte för de tre borgerliga partierna att både vinna makten och behålla den. För att vinna makten tvingades de in på en väg som obönhörligen undergrävde och slutligen krossade regeringsdugligheten. Det är detta vi har bevittnat. I en debatt med Fälldin i Scandinavium i Göteborg före valet 1976 sade jag följande: ”Den borgerliga splittringen i riksdagen eller på valfältet kan te sig som en lek. Flyttas den in kring regeringens sammanträdesbord är det fråga om djupt allvar. Då gäller det ansvar för landet. Då gäller det trygghet för medborgarna. I en orolig tid måste en regering präglas av en fast och enad vilja, av ett genomtänkt program, av en öppen redovisning för medborgarna.” Herr talman! Den borgerliga trepartiregeringen förde just sin djupa splittring till regeringens sammanträdesbord. Därför kunde den inte ge landet en politisk ledning. Därför bröts den sönder. De här två åren har i en mening varit nyttiga: De har med full tydlighet visat hur olämpligt det är att låta tre ; djupt splittrade partier regera vårt land. Nu sade Ola Ullsten att den borgerliga trepartiregeringen hade tagit död på myten att borgarna inte förmår regera landet. Det är väl ändå att ta i! Jag skulle vilja säga att verkligheten långt överträffar både dikten och myten och vad man hade kunnat föreställa sig. Om jag hade gått ut till människorna före valet och talat om vilket spektakel ni skulle ställa till med hade de inte trott mig. I all blygsamhet kan jag säga att ni inom borgerligheten ju inte ens kunde få till stånd en ny regering utan att vi i all beskedlighet fick vara med och hjälpa till. Särskilt viktigt är det i dessa dagar att granska centerns sätt att handla, eftersom centern som största parti hade huvudansvaret för trepartiregeringen. Vi har alla bevittnat hur centern har fått dagtinga i energipolitiken. Nu vet alla att centern enligt sitt eget sätt att uttrycka sig i sak godtagit ett kärnkraftssamhälle med tio reaktorer. Skillnaden mot övriga partier är inte längre stor. Centern kan icke längre hävda att dess ståndpunkt har en speciell moralisk dimension. Men det är viktigt att slå fast att energipolitiken inte är det enda område där centerns löften kraschlandat vid mötet med verkligheten. 400 000 nya jobb skulle skapas under resten av 1970-talet. Varje familj med små barn skulle få 10000 kr. i vårdnadsbidrag. Märkliga ting skulle hända när det gällde regionalpolitik och decentralisering. Vad blev det av alla dessa löften? I stort sett ingenting. Luftslott är en sak, verkligheten en annan. Det är ett allvarligt demokratiskt problem när det största borgerliga partiet så helt tappar verklighetssinnet. Medan centern kämpade med sina svikna vallöften var det andra krafter som tog makten över politiken. Folk man träffade runt om i landet hade en sak fullkomligt klar för sig när det gällde regeringen Fälldin: Om man undantar kärnkraften var det Bohman som bestämde. Man kommer att minnas centerns tid i regeringen som den tid då vanligt folk fick det sämre, de sociala klyftorna ökade, den tid då svångremmen drogs åt för de sämre ställda medan de privilegierade fick särskilda lättnader. På sin tid förde centern vad som kallades för resultatpolitik. Sedan skulle centern bli det största partiet i hela landet. Det skulle man uppnå genom att ställa orimliga löften och genom att mana till kamp mot arbetarrörelsen. Nu har vi fått se att centern i denna skepnad inte dög att regera landet. Man får hoppas att centern i det nya läget söker finna vägen tillbaka till resultatpolitiken, verklighetssinnet och den folkliga förankringen. Efter det att den borgerliga regeringen spruckit föreslog vi talmannen att en socialdemokratisk minoritetsregering skulle bildas, med uppgift att så snart som möjligt utlysa nyval. De borgerliga partierna motsatte sig emellertid detta. De förmådde inte av egen kraft att få en regering till stånd. Den enda lösning som då återstod var att bilda en folkpartistisk minoritetsregering med mycket smalt underlag. Denna regering bildades — den har vi nu framför oss. Jag ser att ni i den borgerliga pressen framställs som en samling nollor. Ni får trösta er med Tage Erlanders ord: Det är ingen dålig utgångspunkt. Jag har tidigare framhållit att socialdemokraterna betraktar denna regering som provisorisk. Det ligger inget nedlåtande i detta. Det är självklart att en regering med ett så bräckligt parlamentariskt underlag endast kan verka under kortare tid. Det hindrar inte att den nya regeringen har mycket viktiga uppgifter framför sig under tiden fram till nästa val. Den måste börja arbetet på att återställa förtroendet för politiken efter förfallsperioden under den borgerliga trepartiregeringens tid. Den har att lägga fram förslag till lösningar av för medborgarna mycket viktiga frågor, framför allt för att minska arbetslösheten. Regeringsdeklarationen är mycket allmänt hållen. Gärningarna får visa vad den nya regeringen går för. Det är emellertid tillfredsställande att man säger sig eftersträva breda samförståndslösningar. Det skulle innebära att blockpolitiken upphör. Situationen lägger ett stort ansvar på folkpartiet, men också på de andra partierna. Vi socialdemokrater är för vår del beredda att ta det ansvaret. Vi har inte i förhand utställt några löften om stöd till regeringen. Vi kommer att granska de förslag som nu läggs fram. Vi kommer att söka påverka dem så att de blir bättre för de stora folkgrupper som socialdemokratin representerar. Vi är beredda att ge vårt stöd till förslag som syftar till: —- För det första: Att få ner den stora arbetslösheten. De senaste två årens kraftigt ökade arbetslöshet, särskilt bland unga människor, måste drivas tillbaka. Vi är beredda att delta i ett konstruktivt arbete för att klara jobben. —- För det andra: Att minska klyftorna i samhället. Under den borgerliga trepartiregeringens tid har fördelningspolitiken varit inriktad på att ge förmåner åt de bättre ställda grupperna medan de sämre ställda fått bära alltför mycket av bördorna. Fördelningspolitiken måste få en annan färdriktning. Vi är beredda att delta i ett konstruktivt arbete för en rättvis fördelningspolitik. — För det tredje: Att snabbt få till stånd en ökning av industriinvesteringarna för att lägga grunden för en god framtida ekonomisk utveckling i vårt land. Vi måste inrikta näringspolitiken på utveckling i stället för avveckling, som präglade den borgerliga trepartiregeringens arbete. En aviserad men osäker konjunkturuppgång löser inte de grundläggande problem vi står inför. Det krävs redan nu omfattande insatser med samhälle och löntagare som aktiva deltagare. Vi är beredda att delta i ett konstruktivt arbete för att lägga grunden för långsiktiga lösningar av vårt lands grundläggande ekonomiska problem. —- För det fjärde: Att säkra en ansvarsfull finansiering av reformerna med sikte på att nedbringa det mycket stora budgetunderskottet, som nu är en kruttunna för inflationen. Det ekonomisk-politiska program som vi framlade här i riksdagen i våras ligger i linje med dessa krav på politiken. Detta avslogs av trepartiregeringen. Vi återkom med dessa förslag i somras — sedan arbetslösheten kraftigt stigit. Återigen avvisades förslagen. När riksdagen samlades efter sommaruppehållet — då arbetslösheten stigit ännu mer — upprepade vi förslagen i en motion. Vi kan nu konstatera att vi skulle ha kunnat undvika den kraftigt ökade arbetslösheten, om regeringen hade tagit socialdemokratins förslag redan i våras. Nu får vi i statsministerns tredje regeringsdeklaration höra att regeringen avser att framlägga ett program för stimulans av ekonomin under 1979 — alltså efter det att den borgerliga svångremspolitiken dels pressat ner folks levnadsstandard, dels drivit upp arbetslösheten i år, särskilt bland ungdomen, till en högre nivå än under hela efterkrigstiden. Jag frågar mig då: Varför motsatte ni er under hela 1978 våra förslag till stimulanser som skulle ha fått ner arbetslösheten redan i år? Varför blockerar ni fortfarande behandlingen av vårt sjupunktsprogram i riksdagens utskott? Vi utgår ifrån att folkpartiet förhoppningsvis kommer att stödja våra förslag, som snabbt skulle vända utvecklingen på arbetsmarknaden. Jag återkommer sedermera till detta. Vi har naturligtvis inga överdrivna förhoppningar om att en borgerlig regering med en mycket smal parlamentarisk bas skall kunna vrida politiken så att den överensstämmer med intressena hos de stora folkgrupper som vi representerar. Men vi kommer att göra vad vi kan för att påverka, ty det är våra väljares problem det i första hand handlar om. Det är de som drabbas. På längre sikt är detta naturligtvis inte tillräckligt. Det krävs i stället en folklig samling, ett återställande av regeringsmaktens trovärdighet, en annan politisk färdriktning än vad som är förenligt med en borgerlig riksdagsmajoritet. Det vore fel om vi begränsade sikten till de närmaste elva månaderna. Det är lika fel att tro att den konjunkturuppgång som vi nu hoppas se framför oss skall lösa 1980-talets problem. För vad vi ser framför oss är stora och djupgående problem i hela världsekonomin. Konkurrensen hårdnar — en del av de tidigare fördelar som vi haft på råvaruområdet håller på att försvinna. I vår omvärld har arbetslösheten växt till nivåer som vi för några år sedan inte trodde var möjliga. I de rika länderna har nu under flera år uppemot 20 miljoner människor gått arbetslösa. Efter hand har denna socialt katastrofala arbetslöshet mer och mer kommit att accepteras. Från visst högerhåll framställs det t.o.m. som önskvärt att man genom arbetslöshet kan hålla nere löntagarnas krav och därmed befästa det kvardröjande klassamhället. Kampen mot arbetslösheten måste nu framför allt föras genom en offensiv näringspolitik som förnyar och förstärker vår industrisektor. Fram till förra valet kom den näringspolitiska debatten för många människor att handla om huruvida de borgerliga skulle få tillfälle att låta de fria marknadskrafterna lösa problemen. Nu har de borgerliga visat att deras tal om marknadskrafter inte höll när det konfronterades med verklighetens ganska bistra krav. I stället tvingades den borgerliga trepartiregeringen till fler och större förstatliganden än vi någonsin haft under en socialdemokratisk regering — och, vill jag tillägga, ofta dåliga förstatliganden. Detta innebär emellertid inte att man tog de offensiva initiativ som krävdes. En viktig uppgift för socialdemokratin inför framtiden är att utveckla den konstruktiva näringspolitik som vi står för. Detta stod i förgrunden på vår partikongress. Jag vill därför vid det här tillfället sammanfatta vår inriktning när det gäller denna viktiga framtidsfråga på följande sätt — när vi diskuterade den blev det som en väldig syneförrättning i Sverige, där människorna från bransch efter bransch, från region efter region kom upp och redovisade sina problem: Samhället måste ta aktivt ansvar för drabbade branscher, så att en nödvändig strukturomvandling kan ske i socialt acceptabla former. För bransch efter bransch har socialdemokratin utarbetat åtgärder som skulle ha inneburit större trygghet för de löntagare och de familjer som hotas. Samhället måste också ta kraftfulla initiativ för att andra branscher skall utvecklas och erbjuda bättre och mer produktiva arbetstillfällen än de som försvinner. De initiativen krävs för att anvisa inriktning och ställa till förfogande resurser för att utveckla nya produkter och produktionsmetoder. Socialdemokratin har i konkreta förslag pekat på hur en vidgad satsning på forskning och utveckling skall kunna förverkligas och hur samhället kan ta initiativ på områden där vårt land har ett gott utgångsläge. Samhället måste också ta initiativ för att många av de investeringar kommer till stånd som är nödvändiga för att det svenska näringslivet skall utvecklas. Det gäller att i samverkan med löntagarna skapa den nödvändiga kapitalbildningen. Det gäller också att ta ett övergripande ansvar för att de knappa resurser vi har till förfogande kommer till bästa möjliga användning. Vi har bl.a. genom vårt förslag om en strukturfond anvisat hur detta kan gå till. För att nå det för folkhushållet bästa resultatet är det nödvändigt att den väldiga fond av kunskaper och erfarenheter som finns i företagen runt om i landet verkligen utnyttjas fullt ut. Då tänker jag naturligtvis på arbetare och tjänstemän. Men jag tänker också på den kunskap och erfarenhet som finns bland småföretagare och företagsledningar över huvud taget. Dessa gruppers medverkan är nödvändig för att vi skall nå goda ekonomiska resultat för vårt land. Och jag tror att insikten nu växer bland dessa grupper att arbetarrörelsen och de värderingar vi representerar måste komma att spela en viktig roll när framtidens Sverige skall formas. De kloka förstår att konfrontation aldrig löser problem. De senaste årens ekonomiska tillbakagång och de stora problemen i viktiga branscher har fört de ekonomiska problemen i centrum för den politiska debatten. I grunden måste emellertid ligga en bredare debatt om hur vi vill att framtidens samhälle skall se ut. Det är viktigt att vi tar till vara industrisamhällets möjligheter till en god levnadsstandard och en effektiv produktion. Mycket av debatten har ju handlat om de grupper i vårt land, representerade i parlamentet, som egentligen gått till storms mot industrisamhället som idé. Men det är lika viktigt att vi utnyttjar dessa möjligheter så att livskvaliteten i en djupare mening förbättras. Jag vill här bara ange några punkter, som för socialdemokratin ter sig särskilt viktiga i utvecklingen mot ett sådant samhälle. Ett industrisamhälle med mänskligare innehåll kräver, för det första, en fortsatt kamp för att förnya arbetslivet. Fortfarande präglas arbetslivet i hög grad av hälsofarliga arbetsmiljöer, av monotoni och tristess, av maktlöshet och avsaknad av utvecklingsmöjligheter. Vi måste beslutsamt och tillsammans med löntagarna sträva efter utvecklande och säkra arbetsmiljöer, där alla löntagare har och känner medinflytande och medansvar. Ett industrisamhälle med mänskligare innehåll kräver, för det andra, att vi fortsätter en aktiv miljöpolitik. Vi kan peka på många goda resultat från våra ansträngningar under 1970-talet. Vi vet, från de erfarenheter vi gjort, att en aktiv miljöpolitik kan tvinga oss till besvärliga avvägningar. Det gäller t.ex. energipolitiken. Den fråga det där gäller är om det ur miljösynpunkt är rimligt att ersätta en mängd olja och åtföljande miljöfarligt avfall med ett noga kontrollerat och begränsat kärnkraftsprogram. Vi menar att detta är berättigat, redan av miljöskäl. Ett industrisamhälle med mänskligare innehåll kräver, för det tredje, en fortsatt kamp för jämställdhet mellan män och kvinnor. Politiskt innebär det främst krav på att ge kvinnorna en likvärdig ställning på arbetsmarknaden och att klara en utbyggnad av en kvalitativt god barnomsorg. Det kräver vidare en familjepolitik som står i överensstämmelse med att män och kvinnor kan dela ansvaret för barn och hem och samtidigt delta i förvärvslivet. Ett industrisamhälle med mänskligare innehåll kräver, för det fjärde, att den borgerliga utvecklingen mot ökade klyftor i samhället ersätts av en fördelningspolitik som präglas av rättvisa och social rättfärdighet. Den mest näraliggande frågan blir skatteomläggningen nästa år. Vi kommer att här i riksdagen lägga fram ett förslag som bättre överensstämmer med kravet på rättvisa än vad som kan åstadkommas med hjälp av den indexreglering de tre borgerliga partierna tidigare varit ense om. Vi kommer att fullfölja våra krav att lätta på de alltför stora bördor som lagts på barnfamiljerna genom den borgerliga svångremspolitiken. Jag upprepar: Riksdagen kan nu snabbt besluta om ett extra barnbidrag på 500 kr. Vi har på vår kongress diskuterat ett stort antal förslag, som innebär att vi är väl förberedda att långsiktigt fördjupa den sociala rättfärdigheten och minska klyftorna i vårt land. Ett industrisamhälle med mänskligt ansikte kräver, för det femte, att vi driver tillbaka den sociala utslagning som sker i Sverige i dag. Vi får aldrig acceptera att människor kastas ut ur arbetsoch samhällsgemenskapen, att de lämnas att gå under. När jag säger detta, är jag medveten om att det innebär ett betydande mått av självkritik. Arbetarrörelsen har inte varit tillräckligt medveten om dessa samhällets skuggsidor och tillräckligt angelägen att rätta till dem. Vi har ännu inte lyckats skapa ett samhälle, som fyller måttet när det gäller trygghet och gemenskap och som i tillräcklig grad bygger på solidaritet människor emellan. Ett industrisamhälle med mänskligare innehåll kräver, för det sjätte, att demokratins gränser ständigt vidgas. Allmänna demokratiska skäl liksom rena ekonomiska skäl talar nu för att en utpräglad privat maktkoncentration i det ekonomiska livet måste ersättas av ekonomisk demokrati i så decentraliserade former som möjligt. Detta är en utomordentligt stor och krävande uppgift. Arbetslivets förnyelse, som jag tidigare nämnt, är ett inslag där mycket återstår. Jag skulle vilja råda regeringen att se mycket noga på frågan om förtroendemannalagen, innan man binder sig för ett förslag som direkt utmanar de fackliga organisationerna. En demokratiskt utformad och planmässig näringspolitik är ett annat inslag. Löntagarfonderna kommer att bli ytterligare ett inslag. Herr talman! Socialdemokratin bar regeringsansvaret här i landet under en historiskt sett mycket lång följd av år. Vi gjorde det under goda tider. Vi gjorde det under svåra år. Vi gjorde våra misstag och våra felbedömningar — människans ofullkomligheter finns rikt representerade även hos oss politiker. Men i avgörande stunder visste vi alltid vår väg — vi förmådde alltid att visa den handlingskraft som medborgarna kan kräva av en regering. Och — inte minst viktigt — vi tvekade aldrig att söka samla alla krafter kring en bred folklig reformpolitik till gagn för landet. Misslyckandet för den borgerliga trepartiregeringen har inte fyllt oss med skadeglädje. Vi vet att det har drabbat många människor i vardagen i vårt land. Det har däremot stärkt vår känsla av ansvar för landet, både nu och i framtiden. De många åren i regeringsställning lärde oss att det sällan finns lätta och behagliga lösningar på problemen. Det är min förhoppning att de borgerliga partiernas två år i regeringsställning skall ha gett dem samma insikter. För vi måste nu möta framtidens problem utan de enkla lösningarnas illusioner. Vi måste återvinna tryggheten och återskapa framtidstron i det svenska samhället. Det måste ske med den förening av känsla och förnuft som alltid varit socialdemokratins kännemärke. Vi vill möta framtiden med en realistisk tro på vårt lands möjligheter till fortsatt god utveckling. Vi vill återuppta arbetet på att skapa det trygga folkhem där alla människors lika rätt och lika värde är den självklara utgångspunkten för politisk strävan.

Herr talman! Upplösningen av trepartiregeringen och utvecklingen därefter har skapat en för svenska förhållanden ovanligt öppen politisk situation. Det intrycket har förstärkts av att folkpartiregeringen vid sitt tillträde bara gav några få konkreta besked i politiska sakfrågor. I det avseendet är skillnaderna mycket påtagliga mellan det program som trepartiregeringen lade fram vid sitt tillträde 1976 och den regeringsförklaring som statsminister Ola Ullsten presenterade för riksdagen i onsdags. I den nya politiska situation som vi fått utgör den allmänna stabiliteten i det svenska samhället en stor tillgång. Det finns dock anledning att slå fast, att den nya politiska situationen lägger ett ökat ansvar på i första hand riksdagen men även på andra samhällsinstitutioner. Ett ökat ansvar faller också på de fackliga organisationer, näringslivsorganisationer och folkrörelser som i så hög grad bär upp det svenska samhället. Centern kommer att ta ställning till den tillträdande regeringens förslag med utgångspunkt i att sakfrågans lösning är det viktigaste. Med den nya regeringens bräckliga parlamentariska underlag vore det orätt mot landet av ett parti som centern att ikläda sig en traditionell oppositionsroll. I den mån som folkpartiregeringens förslag inte står i överensstämmelse med centerns grundsyn eller avviker från riktlinjer som dragits upp av den avgående regeringen eller väntade förslag helt uteblir kommer vi att i motionsform och genom initiativ i utskotten lägga fram konkreta förslag på olika områden. Helt naturligt förs det nu en diskussion på olika håll om bl.a. orsakerna till regeringsupplösningen.

När det restes krav på att de bägge andra partierna skulle göra någon motsvarande eftergift, blev regeringssamarbetet omöjligt. Moderater och folkpartister ville i slutomgången inte ens kännas vid den kompromissformel — folkomröstning — som partierna tillsammans med centern hade skrivit in i själva regeringsprogrammet. Regeringskrisen utlöstes när moderata samlingspartiet och folkpartiet vägrade centern att i en folkomröstning gå ut med ett eget alternativ och på så sätt låta folket slita den uppkomna tvisten. Motiven för moderata samlingspartiet och folkpartiet att handla på detta sätt är i första hand en sak för resp. parti. Låt mig bara konstatera att det ganska länge funnits grupper, som strävat efter att ge folkpartiet den position som det nu har skaffat sig. Socialdemokraterna ondgör sig över att man efter regeringsupplösningen skulle ha vägrats nyval. Alla inser ju att det för nyval inte var nödvändigt att gå omvägen över en socialdemokratisk minoritetsregering. Och socialdemokraternas verkliga intresse för ett nyval var nog inte så stort, eftersom man valde att passivt stödja tillkomsten av en folkpartistisk minoritetsregering. För centern är det självklart att all politisk verksamhet måste förenas med trohet mot idealen. Samarbete med andra partier måste grunda sig på uppriktighet mot den man samarbetar med. Vi har ansvar gentemot dem vi är satta att företräda. För en regering är det ytterst hela nationen. Ingen får bli så berusad av den makt som regeringsinnehavet kan skänka, att man glömmer vilket uppdrag man har fått och varför man har fått det. I den andan är vi i centern beredda att fortsätta att verka. Om man blickar tillbaka konstaterar man snabbt att trepartiregeringens två år i hög grad har kännetecknats av uppbyggnad och konsolidering. Det gäller naturligtvis i första hand på det ekonomiska området, där kampen för att avvärja massarbetslöshet, galopperande inflation, ekonomiskt utlandsberoende och nya företagskriser varit kombinerad med mycket omfattande insatser för att säkerställa en positiv sysselsättningsutveckling och ekonomiska framsteg under 1980-talet. På det näringspolitiska området var förberedelsearbetet vid regeringens upplösning långt framskridet med att utforma både en näringspolitik med vilken vi kan möta kommande krav på omställningar i näringslivet och en regionalpolitik som inte bara utjämnar skillnader mellan olika landsdelar utan också skillnader inom länen. Centern förutsätter att detta arbete fullföljs av den nya regeringen och inte fuskas bort. Men sådant grundläggande arbete har också kännetecknat många andra områden. Trots meningsbrytningarna om kärnkraften har trepartiregeringen otvivelaktigt stakat ut en helt ny energipolitik. Förnybara energikällor har för första gången fått en verklig chans bl.a. genom det utvecklingsoch forskningsprogram som lades fast i våras. De omfattande sparprogrammen för industri och bostäder har likaså tvingat fram en radikalt ändrad syn såväl på det totala behovet av energi i framtiden som på energins roll för sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten. Ingen kan förneka att den snabbaste och säkraste vägen att minska vår oljeförbrukning är att spara och effektivare utnyttja den energi vi redan tillför det svenska samhället. Oberoende av vilken inställning man har till kärnkraften vore det ett steg tillbaka att inte godta och fullfölja den omorientering av energipolitiken som dessa insatser innebär. På andra områden har ett omfattande utredningsarbete lagt grunden för kursomläggningar och nya framsteg. Jag vill bara som exempel peka på det utredningsarbete som lagts ner för att få fram en ny sociallagstiftning och en ny bygglagstiftning samt de analyser som pågår i syfte att utveckla den kommunala demokratin och länsdemokratin samt för att avbyråkratisera kontaktvägarna mellan myndigheter och enskilda medborgare. Jag förutsätter att den nya regeringen genomför de åtgärder som är förberedda och ligger färdiga när det gäller att röja upp i byråkratidjungeln. Åren 1976-1978 har trots det knappa ekonomiska utrymmet också varit en reformperiod. Det sociala trygghetssystemet har förstärkts genom bl.a. utbyggnaden av föräldraförsäkringen, utvidgningar av arbetslöshetsförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen, den fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen och olika insatser för gamla, handikappade och sjuka. Den nya arbetsmiljölagen och införandet av den femte semesterveckan utgör andra viktiga inslag i reformarbetet under dessa två år. Den misstro som socialdemokraterna försökte sprida i 1976 års valrörelse mot en icke-socialistisk regerings vilja och möjligheter att gå vidare med det sociala reformarbetet borde därmed rimligtvis vara undanröjd. Enligt den enklare socialdemokratiska propagandan under valrörelsen 1976 skulle pensionärerna få se förmåner försvinna. Verkligheten — som lär vara socialdemokraternas värsta fiende — är ju att pensionärerna hör till de grupper som haft den bästa standardutvecklingen under de senaste två åren. Det innebär inte att jag tycker att pensionärerna har fått det för bra. Tvärtom — pensionärernas standardökning sker ju hela tiden från en mycket låg nivå. Men utvecklingen för pensionärerna visar hur orättfärdig den socialdemokratiska skrämselpropagandan 1976 var. Saken blir inte bättre av att socialdemokraterna in i det sista satsat hela sin kraft på att etablera en myt om ökade klyftor i det svenska samhället. Det är t.o.m. så att Olof Palme fortsätter att driva den tesen här än i dag. Det gäller nu, som vi i centern ser det, att fortsätta det politiska arbetet, bl.a. här i riksdagen, på grundval av de insatser som trepartiregeringen har gjort. Ett övergripande mål måste därvid alltjämt vara att söka säkerställa arbete åt alla. Jag tycker statsminister Ullstens deklaration i det fallet var välgörande. Det kommer att krävas mycket omfattande insatser mot arbetslösheten, inte minst mot arbetslösheten bland ungdomen. Men det fordras också att man fullföljer den offensiva näringsoch regionalpolitik som den avgående regeringen var i full färd med att utforma. Den målsättning som vi i centern satte upp 1975 — 400 000 nya jobb in på 1980-talet — måste alltjämt gälla. Ingen som ser tillgång till arbete för alla som den avgörande trygghetsfrågan för framtiden kan förneka att vi måste ha en sådan målsättning. 400 000 nya jobb på ungefär en tioårsperiod är inte heller ett så orealistiskt mål, som en del har försökt göra gällande. Kom ihåg att vi här i Sveriget.o.m. under de senaste extremt svåra lågkonjunkturåren — som i vår omvärld inte har någon motsvarighet sedan andra världskriget — har haft en ökad arbetslöshet trots alla insatser. Men under de här två åren har också skett en viss ökning av det totala antalet förvärvsarbetande i landet. Denna ökning uppgår till omkring 30 000, enligt den senaste månadsmätningen. Om man går tillbaka till juli månad finner man att skillnaden jämfört med juli för två år sedan var 60 000. Men det är alltså en faktisk ökning. Med stöd av en internationell konjunkturuppgång och en medveten sysselsättningspolitik kan vi åter närma oss den mycket snabba sysselsättningsökning som noterades under förra högkonjunkturen. Samtidigt kan det inte fördöljas att en sådan politik ställer krav på förhållandevis stark återhållsamhet beträffande ökningstakten av den privata konsumtionen också i fortsättningen. Det är nödvändigt för att det skall gå att frigöra tillräckligt investeringsutrymme och utrymme för antagna och efter hand utökade program på bl.a. yrkesutbildningens, forskningens, barnomsorgens, åldringsoch långtidsvårdens områden. Det gäller samtidigt att fördela den ökning av den materiella standarden som det åter finns anledning att ställa förhoppningar på, och fördela den så att den främst kommer de sämst ställda till godo. Också mot den bakgrunden vore det oansvarigt att inför en kommande konjunkturuppgång ställa ut vidsträckta löften om skattesänkningar och kraftig privat konsumtionstillväxt. Sådana åtgärder måste vägas mot vad som krävs för att förstärka det ekonomiska stödet till barnfamiljerna, utbyggnad av pensionssystemet för dem som har de lägsta pensionerna och vårdutbyggnaden för barn, gamla och sjuka. Vi måste också komma ihåg att vi har kunnat hålla de senaste årens sysselsättningsnivå och reformtakt här i Sverige till priset av en ökad utlandsskuld, som vi måste börja betala tillbaka när produktion och produktivitet går upp. En tredje övergripande målsättning måste vara att forma samhällsutvecklingen på ett sätt som begränsar slöseriet med naturresurser och tryggar ett samhälle i ekologisk balans. Den aspekten måste bl.a. tilläggas stor vikt vid utformningen av den framtida skogspolitiken och vid utformningen av regler för användning av olika gifter och kemikalier. Den målsättningen måste också stå i centrum vid utformningen av den framtida energipolitiken. Centerns kamp för säkra energikällor och för bättre hushållning med energin handlar inte om enstaka kärnreaktorer. Den handlar ytterst om att inte våldföra sig på naturen och om att till kommande generationer kunna överlämna ett rikare men också tryggare samhälle än det vår generation har fått i arv. Också i andra avseenden måste strävandena att ge ökad livskvalitet få ökad tyngd i det politiska reformarbetet. Jag tänker här bl.a. på det reformarbete som förestår på skolans område: införandet av SIA-skolan, den förestående läroplansrevisionen för grundskolan och betygsreformen. Det gäller emellertid också i hög grad det arbete som måste läggas ner för att minska alkoholoch narkotikamissbruket och för att mildra verkningarna av den sociala utslagning, boendesegregation och kulturella utarmning i många bostadsom råden som har följt med 1960-talets och det tidiga 1970-talets koncentrationspolitik. En ytterligare övergripande målsättning för de närmaste årens politiska arbete måste vara att bereda väg för reformer och förändringar som gör att den enskilda människan känner större delaktighet i de beslut som fattas här i riksdagen, i kommunerna och i de stora företagen. Det kräver ökad decentralisering både när det gäller att fatta politiska beslut och när det gäller boende och samhällsplanering. Människorna måste också få ökade möjligheter att ta ansvar för sig själva och sina nära anhöriga. Det underlättar man bl.a. genom närhet mellan arbetsplatser och bostäder. En aldrig så fin skola eller en aldrig så fin kollektiv barnomsorg får heller aldrig innebära att huvudansvaret för barnens vård och fostran lastas över på skolan och andra samhällsinstitutioner. Goda vårdresurser i rent fysisk mening innebär inte att kraven på social gemenskap för ensamma och gamla blir mindre. Herr talman!

Ett sådant framtidssamhälle är vida överlägset det centralstyrda samhälle, där allt är detaljreglerat i lagar och förordningar, där människorna är avskärmade från sina förtroendemän med en vall av byråkrati och där det personliga ansvaret suddas ut. På det ekonomiska området har trepartiregeringens uppgift varit att lösa en rad inhemska problem samtidigt med att industrivärlden som helhet genomgått sin allvarligaste kris efter kriget. Under 1978 har vi fått bevittna en successiv förbättring på några strategiska punkter i vår ekonomi. På vanligt sätt märktes omslag först inom utrikeshandeln. Den förbättringen åstadkoms delvis genom ett tillfälligt minskat importbehov och en likaledes tillfällig exportökning i samband med avvecklingen av överlagren. Men förbättringen av handelsbalansen var också ett resultat av inbrytningar på nya exportmarknader och återtagande av förlorade marknadsandelar såväl utomlands som här hemma. Snart därefter uppnåddes en kraftig sänkning av inflationstakten. Det innebar bl.a. att löneökningarna blev mer värda än vad man tidigare hade räknat med. Det senaste halvåret har prisökningarna inskränkt sig till några tiondels procent per månad. Både dessa och andra förbättringar är i hög grad hänförliga till de stabiliseringspolitiska åtgärder som regeringen vidtog under 1977 och under början av 1978. Jag tänker på devalveringen, borttagandet av löneskatten, skatteomläggningarna m.m. En starkt bidragande orsak till den positiva utvecklingen utgör också de avtal som parterna på arbetsmarknaden träffade. Den internationella utvecklingen har däremot fram till nu i mycket liten utsträckning gett någon draghjälp. Vi har praktiskt taget helt fått lita till egna insatser. För nästa år kan man räkna med förbättringar även när det gäller produktionen. Där föreligger det alltid en viss eftersläpning i förhållande till exportuppgången. Särskilt i en situation där många företag har så stora lager som varit fallet de senaste åren kan naturligtvis den växande exporten till att börja med tas ur existerande lager. Förhållandet är likartat när det gäller sysselsättningen. Efterfrågan på arbetskraft ökar först då produktionen kommer i gång på allvar igen. Internationellt har vi hela tiden legat bra till när det gäller sysselsättningen. Men påfrestningarna blev som vanligt stora i det skede när man kunde notera de första förbättringarna på vissa områden. Därför fick vi också notera högre arbetslöshetstal i början av denna höst. Det var därför som det vid halvårsskiftet insatta stimulanspaketet i så hög grad inriktades på att motverka arbetslöshet. Socialdemokraterna framförde redan vid det tillfället förslag om ökad stimulans åt den privata konsumtionen. Men regeringen valde att i stället ta bort de återstående två procenten av löneskatten, detta i syfte att ytterligare stärka företagens konkurrenskraft, både när det gäller företag som arbetar på export och sådana som arbetar i konkurrens med importen här hemma. Därefter har regeringen lagt fram ett omfattande byggpaket och mycket långtgående åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Detta har också avsatt resultat i form av lägre arbetslöshetstal den senaste månaden. Stimulansåtgärder har vidare satts in för att öka industriinvesteringarna. Även här har man normalt att räkna med en eftersläpning i förhållande till exportuppgången. Ingen vågar investera innan man är ganska säker på att kunna avsätta den ökade produktionen. Investeringarna ligger också alltjämt lågt. Den produktionstillväxt som man nu kan vänta nästa år lämnar naturligtvis utrymme för ökad konsumtion. Men det finns anledning att varna för att tro att det skulle vara möjligt att släppa fram en mera omfattande konsumtionsökning. Jag noterade att statsministern sade att det här rör sig om en mycket svår avvägning. Återhållsamhet måste prägla den ekonomiska politiken även i fortsättningen, om inte de resultat som uppnåtts under 1978 skall gå förlorade. Risken är påtaglig att en alltför expansiv politik tänder en ny inflationsbrasa. Genom ökad import kan en ökning av konsumtionen också leda till obalansproblem i utrikesaffärerna. Under hösten har det funnits några faktorer, som automatiskt bidragit till ökat konsumtionsutrymme. Dit hör i första hand den lägre inflationstakten. Fören vanlig barnfamilj innebär ju t.ex. den sänkta inflationstakten betydligt mer än en utbetalning av ett extra barnbidrag på 500 kr. av engångskaraktär, som socialdemokraterna har föreslagit. Det blir alltså en väsentlig omsvängning i konsumtionsutvecklingen efter vårens begränsade men klara minskning. Vid årsskiftet tillkommer dessutom ett minskat inkomstskatteuttag som ett resultat av indexregleringen av skatteskalan. Man kan nu också avläsa ett visst positivt resultat av de stimulansåtgärder som har satts in i Västtyskland. Enligt konjunkturinstitutets prognos kommer redan dessa förhållanden att leda till en privat konsumtionsökning på drygt ett par procent. Där ligger då ett antagande om en viss minskning av den s.k. sparkvoten. Det är naturligtvis ett område där det är mycket svårt att göra beräkningar. Men ett par procent är vad jag tror att man kan räkna med att vi uthålligt har möjlighet att klara. Jag utgår då från att vi skall hålla fast vid att försöka uppnå jämvikt i de totala utrikesaffärerna i mitten av 1980-talet. Till detta skall läggas en nödvändig höjning av barnbidragen. Det är bra att statsministern nu annonserar detta, men det är självklart, eftersom vi var ense härom i trepartiregeringen. Det behövs också kompletterande åtgärder på skatteområdet för låginkomsttagarna. Därutöver är det i dagens läge svårt att tänka sig någon mera omfattande stimulans av konsumtionen utan att det leder till nya problem. Man bör t.ex. lägga märke till att konjunkturinstitutet i sin senaste rapport förutspår en försämring av bytesbalansen nästa år, jämfört med den vi kan räkna med för i år, och då under förutsättning att privat konsumtion går upp med drygt två procent. På skatteområdet har de åtgärder som den avgående regeringen vidtagit skapat förutsättningar för en lugnare utveckling än tidigare under 1970-talet. Borttagandet av den allmänna arbetsgivaravgiften och överenskommelsen med kommunförbunden i början av sommaren om ett extra statligt bidrag till kommuner och landsting för 1979 har gjort det möjligt att i flertalet fall hålla oförändrad kommunalskatt nästa år. Det kommer att få stor betydelse för inkomsttagare i alla inkomstlägen men mest för personer med de lägsta inkomsterna. Det betyder också mycket ur rättvisesynpunkt, att statens tillskott till kommunerna fördelats med hänsyn till kommunernas skattekraft och alltså verkar utjämnande mellan rika och fattiga kommuner. Genom indexregleringen av skatteskalan kommer alla med regelbundna arbetsinkomster inte längre att drabbas av marginalskatteskärpningar på grund av inflationen, vilket tidigare skett år efter år. Skatteskalan återställs vid årsskiftet automatiskt till det läge som den hade den 1 januari i år. I själva verket får man vid det kommande årsskiftet också en faktisk marginalskatteförbättring genom att omräkningen delvis sker på historiska siffror och att inflationen i år varit betydligt lägre än förra året. Det har hela tiden förutsatts att indexregleringen av skatteskalan skulle kombineras med en omräkning av grundavdraget. Förberedelserna var vid regeringens avgång så långt framme, att man hade bestämt att justeringen i stället skulle ske genom en höjning av det särskilda avdraget på skatten. Också den åtgärden har ju nu anmälts av statsministern. Genom en sådan konstruktion undviker man att kommunerna får betala en reform som rätteligen skall belasta statskassan. Det är nödvändigt att folkpartiregeringen som en av sina första åtgärder vidarebefordrar detta förslag till riksdagen, och det kommer också, som framgår av statsministerns deklaration, att bli fallet. Det måste kombineras med reviderade skatteregler för folkpensionärer, och även detta har anmälts av statsministern. Inflationen har i det fallet lett till att man vuxit ur de regler som garanterar folkpensionärer med enbart folkpension eller obetydliga sidoinkomster skattefrihet och deklarationsfrihet. Det fortsatta reformarbetet på skatteområdet har förutsatts ske etappvis. När man diskuterar inkomstbeskattningen är det att märka att löneavtalen är bundna för 1979. Både av den anledningen och av samhällsekonomiska skäl bör man enligt min uppfattning vara försiktig med förändringar i skattesystemet vid det kommande årsskiftet, utöver dem jag nu har nämnt. Väntar man ett år kan man också få en mera rejäl skattereform. En skattereform nästa årsskifte kan nämligen avvägas mot den lönerörelse som kommer att börja till hösten. Det finns då också möjligheter att kombinera ändringar i inkomstbeskattningen med en familjepolitisk reform inkluderande införande av ett vårdnadsbidrag. Samtidigt bör de förenklingar av reglerna för uttaget av avgifter till socialförsäkringarna som föreslagits av en statlig utredning kunna genomföras. En utbyggnad av den kommunala skatteutjämningen kommer samtidigt på ett naturligt sätt in i sammanhanget. Det är önskvärt med en rejäl sänkning av marginalskatterna på arbetsinkomster. Men det går inte att isolera en sådan förändring från löneförändringar, sociala förmåner och kommunal beskattning. Därför är det också angeläget att få en samlad lösning. På det näringspolitiska området förutsätter vi i centern, att folkpartiregeringen fortsätter de insatser för att omstrukturera olika industribranscher som utgjort en av trepartiregeringens tyngsta uppgifter. Det har ibland riktats kritik — även från folkpartihåll — mot att insatserna i krisbranscherna skulle ha varit för omfattande. Därför var det något förvånande att den tillträdande regeringen som ett av sina första ställningstaganden signalerade ännu mer pengar till varven än vad trepartiregeringen var beredd att anslå. Varven hör ju till näringar som vi inte kommer ifrån att banta. Ytterligare stora belopp till varven inkräktar snabbt på möjligheterna att exempelvis driva en aktiv regionalpolitik eller att ordna ersättningsjobb på andra håll där strukturomställningar är nödvändiga. Självklart måste också den mera framtidsinriktade näringspolitik som inleddes med det s.k. småföretagspaketet, och sedan följts av bl.a. ökade insatser för teknisk forskning och utveckling samt en rad exportfrämjande insatser, fullföljas enligt de riktlinjer som trepartiregeringen har dragit upp. När det gäller regionalpolitiken fordras det både en avsevärd resursförstärkning och en delvis ändrad inriktning av stödformerna. Ökad vikt måste läggas på att åstadkomma inomregional utjämning, dvs. utjämning inom länen. Man måste enligt vårt synsätt också i högre grad än hittills ta regionalpolitiska hänsyn när man bygger ut den offentliga servicen. Inom jordbrukspolitiken har trepartiregeringen satsat på familjejordbruket. För att den nya jordbrukspolitiken skall få avsedd genomslagskraft måste de redan antagna riktlinjerna följas av en omarbetning av jordförvärvslagen enligt det förslag som trepartiregeringen har överlämnat till lagrådet. Riksdagen måste dessutom i vår få ta ställning till en ny jordhävdslagstift ning. Utarbetandet av nya riktlinjer för skogspolitiken och införandet av nya grunder för stödet till trädgårdsnäringen utgör också viktiga led i arbetet med att stärka familjeföretagandet inom jordbruket, skogsbruket och dess binäringar. När det gäller energipolitiken vidhåller centern sin uppfattning att byggnationen i Forsmark skall avbrytas. Det skulle innebära att man satte det bortre tecknet i kärnkraftsparentesen efter de tio reaktorer som faktiskt är byggda. Villkorslagens krav är inte uppfyllda. Utöver de säkerhetsaspekter som regleras i villkorslagen är det nödvändigt att nu gå vidare med att bygga ut säkerhetskraven — det gäller bl.a. plutoniumriskerna, men också skydd och säkerhet mot sabotage mot kärnkraftens anläggningar. Det behövs också en ordentlig kartläggning av de totala faktiska kostnaderna för kärnkraften inkl. avfallshantering och nedmontering av anläggningar som inte längre utnyttjas. Energisparprogrammet och satsningarna på alternativa energikällor måste fullföljas. Det får inte bli så — som framskymtade under regeringsförhandlingarna om energin —att energipolitiken skall utformas så att det viktigaste är att ge utrymme för el från kärnkraft. På det socialpolitiska området hinner jag bara beröra ett enda avsnitt: familjepolitiken. Där har jag redan betonat den enighet som råder om behovet av att höja barnbidragen. Det gäller emellertid också att försöka ta igen den eftersläpning i ekonomiskt avseende som barnfamiljerna utsatts för alltsedan genomförandet av särbeskattningsreformen. Det bör som vi i centern ser det ske genom införandet av ett vårdnadsbidrag. Herr talman! Jag har här översiktligt gått igenom några huvudområden som enligt centerns uppfattning bör ställas i centrum för arbetet i riksdagen under det närmaste året. Riksdagen och de politiska partierna kommer också att få ta sig an en rad andra viktiga frågor. Dit hör kyrka-stat-frågan, de inledningsvis nämnda reformerna på skolans område samt viktiga avsnitt av datapolitiken och trafikpolitiken. Centern är, som jag betonat, beredd att konstruktivt pröva de förslag som regeringen lägger fram. Vi är också beredda att söka underlätta riksdagsarbetet så att angelägna reformer och lagstiftningsåtgärder inte försenas på grund av den extraordinära politiska situationen.

Herr talman! En väsentlig del av Thorbjörn Fälldins anförande gick åt till att försöka rista ett äreminne över honom själv och hans regering. Det var ett ganska skröpligt monument — det var inte precis på några koppartavlor det ristades — och jag har inte hjärta att lägga mig i detta med några opassande om än sannfärdiga påpekanden. Jag skulle i stället vilja ta upp tre andra saker. Thorbjörn Fälldin är vred och utdelar dagsedlar till sina forna kolleger därför att de inte ville vara med om en folkomröstning. Samtidigt säger han alldeles klart ifrån att bakgrunden till att denna folkomröstning borde ske inte i första hand var ett intresse av att tillfråga folket om dess uppfattning, utan att den borde genomföras för att slita tvisten inom den borgerliga regeringen. Det är också precis detsamma som Anders Dahlgren tidigare har sagt i en artikel. Då vet vi det. Men vi erbjöd i regeringsförhandlingarna ett nyval, och det sade vi från början till talmannen. Den möjligheten hade trepartiregeringen försummat. Ni kunde ha utlyst nyval men gjorde det inte, och en expeditionsregering kan inte utlysa nyval. Då sade vi, att det för att det skulle bli nyval antingen skulle krävas att talmannen fyra gånger skulle misslyckas med att få en statsminister vald — en lång och plågsam process, som dessutom skulle leda till att den helt sönderfrätta expeditionsregeringen hade fått sitta kvar — eller också att det bildades en regering med den enda uppgiften att utlysa nyval. Vi ställde oss till förfogande för detta. Varför gick ni inte med på det, om ni var så intresserade av folkets uppfattning? Då hade vi ju fått nyval, och då hade man kunnat fråga folket till råds icke bara om kärnkraften utan också i alla andra avseenden. Er förklaring påden punkten måste bli mycket krystad, och det är väl mycket svårt för er att driva påståendet att ni har förvägrats rätten att tillfråga folket. Vi gav er chansen, men ni tog den inte. Jag sade vidare att jag hoppades att centern skulle få tillbaka verklighetssinnet. Jag minns valrörelsen 1976, då Thorbjörn Fälldin och andra centerpartister på vartenda valmöte lovade, att det skulle bli 400 000 nya jobb —- ibland till 1980, ibland i början på 1980-talet. Därefter kom centerpartisterna in i regeringen, och sedan dess har det varit nästan omöjligt att få Thorbjörn Fälldin att tala om de 400 000 nya jobben. Han tycks ha glömt det helt och hållet, liksom alla hans partikamrater. De har talat om allt annat, när man har försökt få i gång en debatt om detta. Det behövs bara att centern slipper ansvaret för en vecka, så är man tillbaka och lovar 400 000 nya jobb. Måtte centern inte komma i regering igen så att den skall hoppa av löftet ännu en gång. De kan ju inte göra påoch avhopp från löften till väljarna beroende på om de har ansvar och möjlighet att förverkliga sina satser eller inte. Men framför allt, herr talman, vill jag ta upp en fråga. Arbetslösheten är mycket hög, särskilt ungdomsarbetslösheten. Barnfamiljernas levnadsstandard har sjunkit kraftigt under två år. Särskilt gäller det de sämre ställda barnfamiljerna, vanliga löntagarfamiljer med normala inkomster. Alla tycks vara överens om att det behövs en stimulans av den svenska ekonomin. När Thorbjörn Fälldin var statsminister for han land och rike runt och talade om att regeringen hade kompenserat barnfamiljerna för den borgerliga rekordinflationen och dyrtiden. Detta var i sak fel, det vet alla, inte minst barnfamiljerna själva, för de känner ju sin egen plånbok. Men det vittnade åtminstone om något slags intresse för barnfamiljernas levnadsstandard, om inte annat. Socialdemokratin lade tidigt fram ett program för att snabbt genomföra en för sysselsättningen och barnfamiljerna nödvändig stimulans av ekonomin. Vi kombinerade alltså konjunkturstimulans med en social rättviseåtgärd. En av punkterna var att till barnfamiljerna så snabbt som möjligt betala ut ett extra barnbidrag på 500 kr. Det föreslog vi i våras. Då sade ni nej. Det föreslår vi nu. Förslaget behandlas i utskottet just nu, och såvitt jag fått veta sitter Thorbjörn Fälldins partivänner och försöker på alla sätt förhindra att det förverkligas. Thorbjörn Fälldin förde ett resonemang där han sade att priserna ökat mindre än tidigare, så därför behöver vi inte höja barnbidragen nu. Det betyder i klartext: Barnfamiljerna får inga pengar, ty prisstegringarna på mat har bara varit 25 26 och konsumtionspriserna har bara stigit med 20 96 under de två Fälldinska regeringsåren. Jag kan inte förstå att centern inte är beredd medverka till en välkommen förstärkning av barnfamiljernas ekonomi och av sysselsättningen. Det är både social rättvisa och arbete åt människor det gäller. Jag förstår inte att ni inte är angelägna om att detta förverkligas så snabbt som möjligt — nu när arbetslösheten är så hög och barnfamiljernas köpkraft inför höstens och vinterns klädköp m.m. är svagare än på mycket länge. Det är nu pengarna behövs. Det är nu de kan göra största nyttan, inte när en eventuellt kommande konjunkturuppgång har börjat verka. Därför ställer jag den direkta frågan: Är Thorbjörn Fälldin och hans parti beredda att medverka till att barnfamiljerna får ett extra bidrag på 500 kr. så snart som möjligt, dvs. beslut i höst och utbetalning i höst, nu inför vintern för att i någon mån kompensera deras levnadsstandardssänkning och för att få fart på ekonomin?

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon diskussion med Olof Palme om den redovisning som jag har lämnat här om vad som faktiskt har skett under trepartiregeringens dagar. Däremot tycker jag det är egendomligt att Olof Palme kan fortsätta att ställa sig vid sidan av det faktum att det inom partierna finns markerat skilda uppfattningar i energipolitiken. Det kommer ju till uttryck i att det bildas organisationer inom socialdemokratin som har en annan mening än den partiledningen har. En annan sak som jag också finner anmärkningsvärd: Jag tror att Olof Palme nu är den ende partiledare som än i denna dag inte är beredd att medge att det har varit viktiga och nödvändiga åtgärder som trepartiregeringen vidtagit för att verkligen hävda kravet på att säkerheten skall vara tillgodosedd. De krav som denna regering har rest inom villkorslagen är inte uppfyllda. Och jag avslöjar inga hemligheter om jag säger att det från alla de tre partierna klart uttalades att vi ansåg det angeläget att gå vidare med att bygga ut säkerhetskraven. Olof Palme är den ende som inte ger någonting på hand åt det hållet. Tillbaka till folkomröstningen. När läget nu är som det är, vad har då Olof Palme att invända mot att man har en folkomröstning i frågan, så att människor fria från partibindningar kan ge uttryck åt vad de vill? Det var ju det frågan ytterst gällde. Om detta säger Olof Palme att det vore ett sätt att slita tvisten inom en regering. Det skulle i så fall i hög grad vara fråga om att slita tvisten inom socialdemokratin, och inom andra partier också. Det blir naturligtvis en viss låsning till partipolitik, varför jag tror att människor har lättare för att ta ställning i en folkomröstning som gäller denna fråga än i ett val. Den har diskuterats länge, och kunskapen hos människorna ute i landet är stor på detta område. Därför är det en fråga som jag menar att man kan överlämna till folket att ta ställning till i en folkomröstning. Olof Palme läser slarvigt, i varje fall när han läser vad jag har sagt. Han har, liksom alla andra, möjlighet att gå tillbaka till riksdagens protokoll från de här två åren. Han har också möjlighet att gå tillbaka till anföranden, som jag vet är distribuerade till det socialdemokratiska partikansliet, som jag har hållit under de här två åren. Där har jag åter och åter tagit upp att vi måste öka den totala sysselsättningen och att vårt sätt att formulera vad kravet arbete åt alla innebär är att visa att det är i storleksordningen 400 000 nya jobb som krävs. Den matematiken har inte ifrågasatts av andra. Det finns också offentliga utredningar som har kommit fram till samma tal. När socialdemokraterna säger ”arbete åt alla” tvivlar jag inte ett ögonblick på att det är uppriktigt, att det känns angeläget och att ni är beredda att arbeta för detta. Men mina frågor till Olof Palme är: Om detta är er inriktning, hur vill ni då formulera målsättningen? Hur vill ni disponera ekonomiska, näringspolitiska, regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska insatser? Vad är det för riktpunkt ni har, uttryckt i något slags målsättning? Om det är fel på vår och offentliga utredningars genomräkning, gör då en egen! Tala sedan om vilken målsättning ni har för ögonen när ni talar om arbete åt alla. Det tycker jag skulle vara betydligt mer befrämjande för den politiska debatten än att försöka sig på en felaktig redovisning. Det är inte så att jag har underlåtit att redovisa denna målsättning under min tid i regeringen. Beträffande barnfamiljerna var det åter en felaktig redovisning. Jag har i flera tal sagt att barnfamiljerna inte har fått tillräcklig kompensation. Däremot har jag pekat på att vi under trepartiregeringens tid höjde barnbidragen och att vi höjde bostadstilläggen. Det är den riktiga redovisningen. Jag sade också att vi i trepartiregeringen hade diskuterat barnfamiljernas problem och att vi var ense om att vi skulle gå ut med en ny barnbidragshöjning — det är den som statsminister Ola Ullsten nu har redogjort för. Jag tycker att Olof Palme skall fråga barnfamiljerna vilket de anser viktigast: att man får en bestående höjning av barnbidraget eller att man får en engångshöjning med 500 kr. Det har hela tiden varit min utgångspunkt att vi skall göra de här insatserna för barnfamiljerna, men att vi inte skall göra det med några temporära åtgärder, utan de skall vara av bestående karaktär. Hur Olof Palme än argumenterar har det avgörande varit att regeringen har strävat efter, och i hög grad lyckats, att ge svenskt näringsliv tillbaka internationell konkurrenskraft. Regeringen har gett företagen en möjlighet att återta förlorade marknadsandelar, marknadsandelar som man började förlora under regeringen Palmes tid. Det är där som den säkra grunden för trygga jobb ligger i framtiden. I avvägningen mellan åtgärder där eller ensidiga stimulansåtgärder har vi valt den väg som jag här har redovisat. Den är den framgångsrika.

Herr talman! När det gäller folkomröstning är det bara att konstatera faktum. Ni säger själva att ni ville ha folkomröstning för att slita den uppkomna tvisten. Eller för att använda Anders Dahlgrens ord: Folkomröstning skulle tillgripas i det fall regeringspartierna var oense i sakfrågan. Det innebär att om ni hade kunnat finna en kompromiss hade det från er sida icke varit tal om någon folkomröstning. I så fall kunde partierna och människorna ute i landet vara hur splittrade som helst. Men hade de tre borgerliga partierna kommit överens, så hade all denna melodramatik och allt detta känslomässiga tal om att centern förvägrats folkomröstning inte kunnat komma till stånd. Som ett ytterligare belägg för att ni egentligen är djupt ointresserade av folket kan jag nämna att ni ju hade chansen att fråga folket. Vi erbjöd er ett nyval, men ni sade nej. Då hade ni inte heller kunnat stå upp och tala känslosamt om att ni förvägrats folkomröstning. Ni förvägrades icke ett dugg. Ni erbjöds att fråga folket, och ni sade nej. Det är sanningen. 400 000 nya jobb. Jag bara konstaterar att det parti, som såsom sitt främsta vallöfte näst avskaffandet av kärnkraften 1985 hade tillskapandet av 400 000 nya jobb till 1980 och som i stället fick en fördubblad arbetslöshet och, i arbetstimmar räknat, en minskning av sysselsättningen, skall vara försiktigt och inte avge ytterligare löften om 400 000 nya jobb. När det gäller barnfamiljerna vill jag säga att jag inte har ett dugg emot en bestående höjning av barnbidragen. Det är ett alldeles utmärkt förslag. Men vi gör två konstateranden. För det första: Barnfamiljerna har under 1977 och 1978 fått en kraftig försämring av sin levnadsstandard, något som från social rättvisesynpunkt måste upplevas som illa skött politik. Om vi beslutar om ett engångsbidrag på 500 kr. per barn kan vi motverka den sänkning av barnfamiljernas levnadsstandard som skett i fjol och i år, så att det i varje fall kan gå jämnare uppåt för dem det här året. För det andra: Det är nu vi har den stora ungdomsarbetslösheten, den stora arbetslösheten över huvud taget. Det är nu det behövs stimulans för ekonomin. Det är nu man skall sätta in pengarna, så att barnfamiljerna har chansen att i höst, när klädköpen inför vintern är aktuella, kunna förbruka pengarna och därmed sätta fart på näringslivet. Det har inte ett dugg att göra med att vi sedan också måste fortsätta att höja barnbidragen. Är ni emot denna engångshöjning? Kommer ni att rösta emot att vi ger denna sociala rättvisa åt barnfamiljerna, att vi ger denna stimulans nu i höst och inte i bästa fall någon gång nästa år?

Herr talman! Jag begriper inte hur Olof Palme skall få svenska folket att förstå att det är någon lösning på kärnkraftsfrågan att man företar ett nyval när man har en socialdemokratisk regering. Den situationen hade vi ju 1976, och vi vet ju hur socialdemokraterna argumenterade då. Efter de erfarenheter som vi har av den här frågan tycker jag att Olof Palme också borde kunna säga sig: Har vi haft folkomröstning i andra stora och betydelsefulla frågor, så kan vi naturligtvis ha det i den här frågan. Och enkelt uttryckt: Inte behöver man gå vägen över en socialdemokratisk minoritetsregering för att få fram ett nyval! Tillbaka till barnfamiljernas situation! Det är sant att barnbidraget inte kompenserar för barnkostnaden. Vi får alla ta på oss skulden för att vi när vi genomförde särbeskattningen inte gjorde mera för barnfamiljerna. Det har jag också sagt flera gånger. Det är därför vi nu måste ge barnfamiljerna ett ökat stöd för att åstadkomma större rättvisa mellan familjer med barn och familjer utan barn. Barnbidraget har bibehållit sin köpkraft, men det är otillräckligt. Om man nu menar att vi inte kan hålla på att öka budgetgapet hur mycket som helst — vad finns det då för skäl att genomföra en engångshöjning när man i stället med ett kvartals förskjutning kan genomföra en bestående höjning av barnbidragen? Vår målsättning är att åstadkomma en säkerhet för barnfamiljerna. Vår mening är att om man skall ytterligare kompensera barnfamiljerna, skall man utnyttja de resurser som vi får framöver till att införa ett vårdnadsbidrag. Det är sant att vi inte kunnat göra det annat än i mycket begränsad mening under dessa två år.

Herr talman! Efter den traditionella munhuggning vi nu har lyssnat till kan vi konstatera att de senaste veckorna har medfört stora förändringar i vårt politiska liv. Under dessa dagar har vår nyaste grundlag satts på prov. Och riksdagens talman har — om jag bortser från det närmast självklara läge som rådde hösten 1976 — för första gången aktivt medverkat vid lösningen av en regeringskris. Tillåt mig, herr talman, att med anledning härav uttrycka min vördnad och respekt för det sätt på vilket herr talmannen löst de svåra och ömtåliga arbetsuppgifter som åvilat er. Oväld och stark ansvarskänsla har präglat herr talmannens handlande. För bara en månad sedan hade Sverige en av de parlamentariskt starkaste regeringar som vårt land haft på mycket länge. I dag befinner vi oss i en situation, där regeringen är en av de parlamentariskt svagaste i vår moderna historia. Men trots regeringsskiftet kvarstår i denna riksdag den klara borgerliga majoriteten som i 1976 års val fick väljarnas förtroende att leda in vårt lands politik i nya banor. Det är hos riksdagens borgerliga majoritet som den politiska makten ligger. Detta är ett faktum som kommit i bakgrunden under de senaste veckornas omtumlande händelseutveckling. Det som hänt har hänt. Vi vet alla att det trepartisamarbete som bedrivits under de två år som gått sedan 1976 års val till sist bröts på kärnkraftsfrågan. Jag skall inte polemisera med Thorbjörn Fälldin i detta sammanhang. När vi skildes deklarerade inget av de tre partierna någonting annat än att den politik som lagts fast i regeringsförklaringarna 1976 och 1978 skulle fullföljas. Moderata samlingspartiet ansåg detta självklart, liksom också att samarbetet skulle fortsätta med minsta möjliga förändringar inom regeringen och i nära kontakt med centerpartiet i riksdagen. Folkpartiet ville som bekant inte detsamma. Det ville gå sin egen väg och sökte och fick till sist stöd därför hos socialdemokraterna. Det minsta av de fyra demokratiska partierna bär nu ensamt regeringsansvaret under de elva månader som återstår till 1979 års val. Att åberopa talmannens bedömning av folkpartiregeringens arbetsduglighet som stöd för sitt vägval, vilket Ola Ullsten gjorde, borde han ha underlåtit. Vi har nu den regering som vi har. Det ligger i landets intresse att den regeringen förmår att snabbt återställa förtroendet för den politiska ledningen. Bedömningen av dess politik får anstå till dess att vi sett förslag och fått en överblick över de uppgörelser i denna riksdag som vecka efter vecka kommer att bli nödvändiga för regeringens politiska trovärdighet och överlevnad. Och först då vet vi om folkpartiregeringen ämnar fullfölja en icke-socialistisk politik i överensstämmelse med det mandat väljarna gav de borgerliga partierna i 1976 års val. I den mån regeringen väljer denna för oss självklara väg, kan den påräkna fullt stöd av moderata samlingspartiets riksdagsgrupp. Visar den sig inte mäktig att lösa de viktiga uppgifter den ensam har tagit på sig eller söker den i fråga efter fråga socialdemokraternas stöd, då kommer den att mötas av en bestämd och klar opposition från vår sida. Om elva månader går det svenska folket åter till val. Två år av ett i allt väsentligt framgångsrikt trepartistyre och ett år av ännu oprövat minoritetsstyre ligger då bakom oss. Att försöka förutse hur valdebatten kommer att föras eller vad valet kan leda till är ogörligt i dag. Den politiska debatten fram till valet kommer emellertid — och måste komma — att främst präglas av den grundläggande skillnad i samhällssyn som föreligger mellan vårt parti, och förhoppningsvis även de två andra borgerliga partierna, å ena sidan och socialdemokraterna å den andra. För oss moderater är det helt avgörande målet för våra strävanden att vårt Sverige skall bibehålla sin fria marknadsekonomi med ett öppet och dynamiskt samhällssystem, där den enskilda människan kan uppleva den frihet och den trygghet som bara ett fritt samhälle kan ge. Den politiska utveckling som — delvis i regeringskrisernas skugga — ägt rum inom det socialdemokratiska partiet och som kom till tydligt uttryck vid dess kongress för någon månad sedan gör våra strävanden i det här hänseendet ännu viktigare. Kongressen klarlade att socialdemokraterna står för en i grunden annorlunda politik. Partikongressen fattadet.ex. beslut som syftade till omfattande förstatliganden av bl.a. läkemedelsindustrin och — mot bestämda råd av en så erfaren man som Gunnar Sträng — samtliga banker. Kongressen ställde sig bakom ett näringspolitiskt program som syftar till planhushållning och omfattande statsingripanden i olika delar av vår ekonomi, med risker för dryga kostnader för skattebetalarna samt oundvikliga felbedömningar och bristande effektivitet. Den tog klar ställning till principerna för kollektiva löntagarfonder, som steg för steg skulle till facket överföra makten över vårt näringsliv i strid med marknadsekonomins och demokratins principer. Och sist men inte minst ställde sig partikongressen bakom en förskjutning av vår traditionella svenska försvarspolitik i riktning mot gradvis nedrustning och försvagning och mot den grundsyn som i allt väsentligt hävdats av alla de demokratiska partierna under hela efterkrigstiden. Beslutet kan komma att leda till en förändrad syn i utlandet på Sveriges möjligheter att i en spänd tid bevara sin egen handlingsfrihet samt att bidraga till stabiliteten och tryggheten i vår del av världen. Fram till valet framstår det därför för oss moderater som utomordentligt viktigt att kritiskt granska och analysera den politik som socialdemokraterna nu står för och att informera väljarna om den politikens konsekvenser för deras egen och för hela landets ekonomi, för deras frihet och Sveriges oberoende. Det här innebär inte att jag menar att — för att citera Ola Ullsten — svenska folket skulle vara uppdelat i två fientliga läger som måste bekämpa varandra i alla frågor. Men vi har inte rätt, även om det är mycket som förenar oss alla, att fördölja den klart ideologiska skiljelinje som går mellan socialistiska och icke-socialistiska partier. Det är helt enkelt vår skyldighet mot våra väljare att markera detta, bl.a. därför att majoriteten av svenska folket är ickesocialistisk, dvs. vill behålla det samhällssystem som vi har i dag med alla dess brister och göra det bättre — inte avskaffa det. Herr talman! De ekonomisk-politiska frågorna har intagit en central plats i riksdagens allmänpolitiska debatter under de senaste åren, och det är naturligt. Vårt land har mellan åren 1973 och 1978 genomgått den allvarligaste ekonomisk-politiska krisen under hela efterkrigstiden. Alla våra problem är än så länge långt ifrån lösta. Men det är alldeles klart att vi har det värsta bakom oss. När man nyss lyssnade till Olof Palmes beskrivning av vad som har skett, så kände man sig förflyttad till en helt annan värld, som existerar bara i Olof Palmes egen rörliga fantasi. När den borgerliga trepartiregeringen i oktober 1976 övertog regeringsansvaret fick den av socialdemokraterna som bekant höra att den gick ”till ett dukat bord”. I dag vet alla hur det var med den dukningen — alla utom tydligen Olof Palme. Ekonomin befann sig i fundamental obalans. Den präglades av drastiskt försvagad internationell konkurrenskraft, av alltför snabb kostnadsutveckling och snabbt stigande priser, av minskande industriproduktion och sjunkande investeringsbenägenhet, av svag exportutveckling och en desto snabbare ökning av importen, av negativ handelsoch bytesbalans och ett växande behov av utländsk upplåning. Den svenska kronan var utsatt för starkt tryck. Själva regeringsskiftet ägde rum mitt uppe i en akut valutakris. Förhöll det sig inte så när vi tillträdde? Olof Palme är inte här, men frågan kan vidarebefordras till honom. Förlåt mig, jag ser nu att Olof Palme är i kammaren. Så obetydlig är han ju inte att jag inte borde se honom. Om nu Olof Palme kände till detta, varför talade han då inte före valet om för väljarna hur det verkligen förhöll sig. När man, som Olof Palme gjorde, moraliserar om vallöften och annat sådant, borde det också vara en självklarhet att städa i eget hus innan man angriper andra. Att lösa de problem som vi ärvde och att återge den svenska ekonomin dess förlorade balans blev alltså huvuduppgiften för den borgerliga trepartiregeringen. När den avgick hade den ännu inte avslutat det arbetet. Jag skall inte göra som socialdemokraterna och påstå att den nya minoritetsregeringen går till ett dukat bord. Men den kan i sin regeringsförklaring med all rätt konstatera att ”den svenska ekonomin nu är på uppgång”. Trepartiregeringen har lagt grunden för en fortgående ekonomisk återhämtning i Sverige. Och vi har i det hänseendet lyckats bättre än många länder i vår omvärld som brottats med motsvarande problem — inte minst socialdemokratiskt styrda länder. Den första uppgift som kom att åvila trepartiregeringen blev att skapa förståelse för att en omläggning av den ekonomiska politiken var nödvändig och att detta måste komma att kräva uppoffringar av många medborgare. Det var inte alldeles lätt att göra det. Socialdemokraterna hade ju länge försökt och sökte, även då krisläget blev alldeles uppenbart, att bibringa medborgarna den uppfattningen att de levde ”i den bästa av världar”. Detta vidhöll Olof Palme, som vi alldeles nyss hörde. Men vi lyckades i det hänseendet. Därom bär inte minst det ansvarsmedvetna tvåårsavtal vittnesbörd som träffades av parterna på arbetsmarknaden i våras. Därefter måste den svenska industrins internationella konkurrenskraft återställas. Processen inleddes genom valutajusteringen i oktober 1976 och fortsatte genom en 6-procentig devalvering våren 1977 inom ormsamarbetets ram. Den privata konsumtionen stramades åt genom en höjning av mervärdeskatten den första juni förra året. Därefter följde den sista devalveringen på 10 96 i augusti 1977. Då lämnade Sverige valutaormen. Den svenska kronans nedskrivning uppgick då till effektivt 15 96. I samma syfte — att förbättra näringslivets kostnadsläge — sänktes den allmänna arbetsgivaravgiften med två procentenheter från den 1 januari 1978 och togs helt och hållet bort den 1 juli i år. Devalveringarna och övriga åtgärder ledde inte till en fullständig kostnadsanpassning jämfört med 1970 talets första år. Men den ca 10-procentiga produktivitetsreserv som vi alltjämt har i Sverige ger förutsättningar för en sådan fullständig anpassning på sikt. De outnyttjade produktiva resurserna måste därför snarast frigöras. När trepartiregeringen avgick befann sig vårt land inne i den konsolideringsfas som politiken hade syftat till. Handelsbalansen har förbättrats på ett avgörande sätt. Under de första nio månaderna i år har exporten ökat väsentligt och importen minskat. Jämfört med motsvarande period förra året har handelsbalansen förbättrats med mer än tio miljarder kronor. Trepartiregeringen har alltså lyckats åstadkomma detta och har dessutom markant dämpat prisstegringstakten. Sedan årsskiftet har priserna ökat med 5,7 96 mot ungefär det dubbla för ett år sedan. fr.o.m. februari t.o.m. september — en med tanke på årets löneavtal intressant period — har prisstegringen stannat vid 3,6 26. Vi hör till de länder som under det senaste halvåret haft den långsammaste prisutvecklingen i Europa. Prisstegringarna under året torde bli mindre än någonsin sedan 1973. Det var bl.a. för att nå detta resultat som trepartiregeringen sänkte arbetsgivaravgifterna men också för att stimulera den ekonomiska aktiviteten och frigöra produktiva resurser. Även i det hänseendet har trepartiregeringen lyckats. Av konjunkturinstitutets höstrapport och senaste barometer framgår följande: Under 1978 beräknas bruttonationalprodukten komma att öka med 2,2 96. Ett så gott utfall har vi inte haft sedan 1974. Exporten beräknas öka med 7,1 26 under det att importen minskar med 4,1 26. Detta skulle ge ett överskott i handelsbalansen på 5,2 miljarder kronor. Underskottet i bytesbalansen skulle halveras. Industrins produktionsvolym ökar efter att ha minskat i stort sett sedan början av 1975. Orderingången på hemmamarknaden ökar efter att ha gått ner oavbrutet sedan slutet av 1974. Orderingången på exportmarknaden fortsätter att öka liksom den totala orderingången. Företagens lagersituation förbättras. Antalet företag som anser sig ha för stora lager har nära nog halverats jämfört med läget under förra året. Utvecklingen tycks alltså bli ännu gynnsammare än vad jag själv tidigare vågat räkna med och vilket Olof Palme då betecknade som övermodigt skryt. I övrigt följer den i allt väsentligt de bedömningar som gjordes i årets reviderade finansplan. Värt att notera är också att bostadsinvesteringarna bedöms komma att öka med hela 19,1 96 i år. De har i stort sett minskat under hela 1970-talet. Mot den här bakgrunden konstaterar konjunkturinstitutet att den svenska ekonomins utsikter även för nästa år ter sig tämligen gynnsamma.

Detta är alltså läget i dag och utsikterna framöver, ett resultat av en planmässig och målmedveten rekonstruktionspolitik efter det förfall vår ekonomi befann sig i vid den socialdemokratiska regeringens eget fall hösten 1976. Det är mot den bakgrunden som man skall bedöma socialdemokraternas politiska tuvhoppning under de gångna två åren: Dels deras ovillighet att erkänna begångna misstag. Vi hörde det nyss. Dels deras växande insikt om att verkligheten obönhörligt så småningom måste komma att klarlägga vad som brustit. Dels deras i motsvarande grad växande motvilja mot att medge att trepartiregeringen steg för steg höll på att lyckas med den ekonomiska politik som socialdemokraterna gjorde sitt bästa — och det vill inte säga litet — för att göra ned. I början av 1977 anklagade socialdemokraterna trepartiregeringen för att föra en alltför expansiv politik. Den internationella konjunkturen skulle förbättras mycket snabbare än vad regeringen trodde — påstod de. När regeringen några månader senare stramade åt ekonomin, var detta plötsligt helt fel. Åtstramningen borde anstå till början av 1978 — hette det då. Socialdemokraterna angrep som bekant våldsamt devalveringsåtgärderna under förra året. Alla deras påstådda vådliga konsekvenser framhölls. Man gjorde största möjliga nummer av de effekter på prissidan som utgör närmast automatiska följder av dylika stabiliseringsåtgärder. I den ekonomiskpolitiska motion som socialdemokraterna väckte förra hösten angreps den ekonomiska politiken återigen för att inte vara tillräckligt stram. En åtstramning påstods då vara nödvändig för att devalveringen inte skulle misslyckas. I år har socialdemokraterna — sedan bytesbalansen och inflationstakten blivit mindre politiskt matnyttiga — skjutit in sig på arbetsmarknadsläget. Nu heter det plötsligt att den ekonomiska politiken är alltför stram. Och visst är arbetsmarknadsläget bekymmersamt. Det är ju just därför som den borgerliga trepartiregeringen satsat mera pengar än någon tidigare regering i Sveriges historia på sysselsättningspolitiska och industripolitiska åtgärder. Men man måste ändå i varje saklig debatt hålla i minnet att vi i Sverige har en lägre arbetslöshet än man har i nästan alla jämförbara länder och att vi — trots betydligt allvarligare ekonomiska problem — har en lägre arbetslöshet i år än vi hade under åren 1971 och 1972, då socialdemokraterna satt vid makten. I september i år var antalet arbetslösa 108 000. I september 1971 var det 113 000, och i september 1972 var 121 000 personer arbetslösa. Det kan också vara värt att påpeka, som Thorbjörn Fälldin nyss gjorde, att det totala antalet sysselsatta är större än under tidigare år. Men även sysselsättningskurvan börjar nu vända åt rätt håll. I konjunkturbarometern konstaterades att utfallet i början av hösten blivit bättre än vad företagens planer angav i juni. Minskningen av antalet arbetare är klart lägre än vad som registrerats under de senaste åren ända från 1975. Även det allvarligaste av alla allvarliga problem, nämligen ungdomsarbetslösheten, har lindrats. I september gick ungdomsarbetslösheten ner betydligt mera än den allmänna arbetslösheten. En begynnande förbättring av läget skulle kunna inträffa under loppet av nästa år, konstaterar också följdriktigt konjunkturinstitutet. Att utvecklingen inte går snabbare beror naturligtvis på den överkapacitet som industrin fortfarande har efter åren 1975 och 1976. Man trollar inte bort sysselsättningsproblemen genom den typ av åtgärder som socialdemokraterna har föreslagit. Däremot kan man genom ett fortsatt målmedvetet ekonomiskt-politiskt saneringsarbete uppnå den eftersträvade förbättringen också på arbetsmarknaden. Det har, herr talman, funnits en enda röd tråd i den socialdemokratiska kritiken av regeringen Fälldins ekonomiska politik, och det är det rena nejsägandet — ett nej-sägande för nej-sägandets egen skull, ett exploaterande av missnöje som borde vara ett ansvarsmedvetet parti främmande. Helt nyligen har socialdemokraterna väckt en motion här i riksdagen med anledning av arbetsmarknadsläget. De hävdar däri att den ekonomiska utvecklingen under året i flertalet hänseenden blivit sämre än vad som tidigare antagits i finansplanen och i den reviderade finansplanen i år. Jag har i min uppräkning här redan konstaterat att det i verkligheten förhåller sig precis tvärtom. Vi lär få tillfälle att i annat sammanhang återkomma till den socialdemokratiska motionen. Jag vill bara säga en enda sak. Jag har, som kammarens ledamöter vet, under åtskilliga år brukat beskyllas för att svartmåla. Vem minns inte Olof Palmes långa moraliserande tirader? Han levde alldeles nyss i sin sedvanliga jeremiad upp till sitt förflutna i det hänseendet. I efterhand har alla kunnat konstatera att de varningar som jag uttalade tidigare var i allra högsta grad befogade. Men om det verkligen var så att jag svartmålade, då var jag bara en enkel amatör i den konsten i jämförelse med vad socialdemokraterna nu presterar. Deras motion är en enda lång uppvisning i konsten att ljuga med statistik och att förvränga verkligheten. Som jag redan framhållit, herr talman, återstår många ekonomisk-politiska problem att lösa innan alla våra svårigheter är ur världen. Vi har hunnit en god bit på väg. Mycket kvarstår. I Danmark och Norge, som har mött likartade problem, har den socialdemokratiskt dominerade regeringen resp. den rena socialdemokratiska regeringen liksom vi tvingats att lägga tyngdpunkten i den ekonomiska politiken på att hålla tillbaka efterfrågan och den privata konsumtionen. De angrep sina problem senare än vad vi gjorde. De såg inte faran i tid. Och deras mediciner har därför blivit långt beskare än våra. I Norge har man tvingats införa prisoch lönestopp. I Danmark bedrivs en mycket restriktiv inkomstpolitik samtidigt som man höjer mervärdeskatten. I Sverige har vi nu kommit så långt in på återhämtningens väg att det blivit möjligt att ge den ekonomiska politiken en något mer expansiv inriktning. Den borgerliga trepartiregeringen syftade till att låta den privata konsumtionen öka med ungefär 2,5 26 nästa år, dvs. med en procentenhet mer — 2 miljarder kronor — än vad man tidigare trott skulle bli möjligt. Det gläder mig att kunna konstatera att den nya minoritetsregeringen förklarat sig vilja fullfölja den politiken. Men låt mig ändå i det här sammanhanget uttala en varning. Det är långt ifrån oväsentligt hur denna expansiva politik utformas.

En åtgärd som motsvarar alla dessa krav är att sätta stopp för eller senarelägga den höjning av arbetsgivaravgifterna fr.o.m. årsskiftet som riksdagen tidigare fattat beslut om. Den borgerliga trepartiregeringen förklarade i våras att den under hösten skulle pröva det samlade arbetsgivaravgiftsuttaget fr.o.m. den 1 januari. Jag vill råda den nya regeringen att verkställa en sådan omprövning. Ola Ullsten förefaller av sitt inlägg att döma att vara låst i en motsatt uppfattning. Jag tycker det är beklagligt. Att sänka arbetsgivaravgiften den I juli med 2 26 och höja den sex månader efteråt med i runt tal 1,5 96 måste uppfattas som ett slag i ansiktet på de många stora och små företag som ytterst skall svara för tillväxten och sysselsättningen i vårt samhälle. En höjning av arbetsgivaravgifterna fr.o.m. årsskiftet är enligt min mening klart felaktig ur konjunkturpolitisk synvinkel. Den skulle försvåra för exporten att återvinna ytterligare marknadsandelar. En tankeställare borde också vara att konjunkturinstitutet tror att marknadsandelsvinsterna nästa år blir mindre än i år och att den importkonkurrerande svenska industrin inte kommer att göra några sådana andelsvinster alls. En höjning försvårar också kampen mot prisstegringarna. Det finns risk för att inflationen åter tar fart i samband med en förbättring av industrikonjunkturen och sysselsättningsläget. Den risken ökar definitivt om man låter arbetsgivaravgifterna stiga. En höjning är dessutom, som jag nyss sade, psykologiskt farlig, inte minst gentemot de mindre och medelstora företagen och i en situation då investeringslusten bör stimuleras. Sänkta marginalskatter tillhör också det som ökar tillväxttakten i samhället och även i övrigt främjar de långsiktiga ekonomisk-politiska målen. Det av trepartiregeringen inledda arbetet med att reformera det svenska skattesystemet måste fullföljas. Vi måste bl.a. snarast införa ett marginalskattetak. Som ekonomiminister fick jag dagligen belägg för hur förlamande det nuvarande skattesystemet är för lusten till arbete, nyföretagande och initiativ. Jag skall inte här och nu gå in på den katalog över skattesänkningar som Ola Ullsten presenterade för en stund sedan. De överensstämmer i mycket med vad vi var överens om i trepartiregeringen. På någon punkt har vi en motsatt uppfattning. Den andra varning som jag skulle vilja framföra avser budgetarbetet. I den uppgångsfas vår ekonomi nu befinner sig i är det nödvändigt att budgetprövningen blir utomordentligt restriktiv. Riksdagen måste vara beredd att ompröva redan gjorda utgifter. Det budgetunderskott som vi hittills tillåtit oss att ha har varit godtagbart med hänsyn till den stora överkapacitet och de outnyttjade reserver vi haft i vårt samhälle. I ett läge då vi kan räkna med ett ökat resursutnyttjande och ökad efterfrågan kommer riskerna också att öka. Och i perspektivet fram till 1980 kan en fortsatt stabil prisutveckling komma att hotas. Då kommer i första hand åtgärder på utgiftssidan in i blickfältet. Visserligen kommer ökande produktion och tillväxt att nära nog automatiskt krympa budgetunderskottet — men inte i tillräcklig grad. Ytterligare skattehöjningar eller avgiftshöjningar, i ett land med världens högsta skattetryck och med en offentlig sektor som ligger i storleksordningen 65 26 av BNP, skulle direkt hämma både produktion och investeringar. De skulle försvåra och motverka i stället för att underlätta strävanden efter långsiktig balans. Den nya regeringen måste därför ägna större möda åt att begränsa utgifter än åt att hitta nya skatteobjekt eller att bredda skatteunderlaget. Herr talman! Sammanfattningsvis: Den nu avgångna trepartiregeringen har lagt grunden för en sanering av den svenska ekonomin och för en utveckling i mer sunda banor — sedan må herr Palme tycka och tänka och säga vad han vill. Åtskilliga problem återstår, både på kort och på lång sikt. Vårt näringsliv kommer under åtskilliga år framöver att brottas med svåra strukturoch omställningsproblem. Utrymmet för ökad privat konsumtion kommer att vara begränsat — även om vi inte skall behöva dra ner den privata konsumtionen under kommande år. Särskild uppmärksamhet måste ägnas den alltför snabba kommunala utgiftsexpansionen. Den kan inte tillåtas växa som hittills. I det läget har Sverige fått en ny regering med smalaste tänkbara parlamentariska bas, och det är naturligtvis inte bra. Därmed uppkommer risk för att den stramhet, fasthet och målmedvetenhet i ekonomisk-politiskt hänseende som läget kräver kan komma att ersättas av en famlande politik vilande på politiska uppgörelser från fall till fall. Jag vill inte säga att det behöver bli så, bara att risken för det är påtaglig, därför att folkpartiet tycks ha valt att förlita sig på socialdemokraternas goda vilja framför att klart och bestämt markera en vilja att bygga på den borgerliga majoriteten i riksdagen. Det hade varit möjligt att fullfölja det icke-socialistiska samarbetet på bredaste möjliga bas och att fortsätta regeringssamarbetet på grundval av 1976 och 1978 års regeringsförklaringar. Men folkpartiet har så icke velat, och det är dess sak. Vi får då försöka göra det bästa möjliga av det faktum att riksdagens majoritet fortfarande är borgerlig. Och det bör finnas all anledning för Ola Ullsten att dra sig till minnes, att det var den socialdemokratiska politiken samt socialdemokratiska missgrepp och försummelser på den ekonomiska politikens, på näringspolitikens och på skattepolitikens områden som bragte vårt land in i det krisläge som rådde hösten 1976. Om socialdemokraterna nu skulle kunna förskaffa gehör för sina krav på nya bördor på näringslivet, nya skattehöjningar, nya socialiseringsåtgärder inom näringslivet och ytterligare steg mot löntagarfondernas Nr 21 kollektivsamhälle, då hamnar vi väldigt snabbt i en ännu värre kris än den Onsdagen den som hösten 1976 mötte den nu avgångna regeringen Fälldin.

Herr talman! Vi har nu alla varit vittne till herr Bohmans dans på blockpolitikens saliga ängar eller på de saliga blockpolitikernas ängar eller vad det nu skall vara. Det var inte så roligt att lyssna till! Men likväl säger herr Bohman att jag får säga vad jag vill. I folkpartiets Sverige får Olof Palme, enligt herr Bohman, säga vad han vill. Det är inte dåligt — jag tackar för det. Jag skall inte ta upp allt det här. Jag tänkte jag skulle resonera med herr Bohman om kärnkraften, för det har intresserat mig. Och det ger inte någon fin bild av honom egentligen. Vid behandlingen av 1975 års energiproposition var moderaterna mer positiva till kärnkraften än vi socialdemokrater. Man tog bl.a. upp frågan om ett fjortonde kärnkraftverk. Man såg mer lättvindigt på säkerhetsproblemen. Så här sade herr Bohman: Om det vore på det sättet att säkerhetsproblemen är olösliga, så vore varje utbyggnad av kärnkraften helt oansvarig. Men så är ingalunda fallet. Att vi moderater accepterar kärnenergin beror alltså på att vi blivit helt övertygade om att de risker som är förenade med en ansvarsfull kärnkraftspolitik, med de rigorösa kontrolloch säkerhetsföreskrifter som tillämpas på detta område, är långt mindre än de som sammanhänger med nästan all annan mänsklig teknik. Vad vi kunnat inhämta genom skickliga forskare och vetenskapsmän har övertygat oss om att så är fallet. Så gick ett år. Så kom en valrörelse. Då plötsligt hade kärnkraften blivit en stor politisk stridsfråga — då låg moderaterna utomordentligt lågt. Och nu har herr Bohman i Dagens Nyheter öppet berättat att det var av rent partitaktiska skäl. Man ville inte störa centerns kampanj. Man ville låta centern ta röster åt borgerligheten. Man ville underlätta en borgerlig regerings tillkomst. Därmed, herr talman, vilseledde man i realiteten både allmänheten och centerpartisterna. Centerpartisterna måste ju ha fått det intrycket, att när de med sin kärnkraftspropaganda vunnit valet åt borgerligheten, så skulle de bli bemötta lika tillmötesgående efter valet som de hade blivit bemötta före valet. På den punkten håller jag med centern. Men så blev inte fallet. I stället satte Gösta Bohman hårt tryck på Thorbjörn Fälldin. Herr Fälldin tvingades till dagtingerier. Han tvingades att ladda Barsebäck. Och med många förseningar och fördyringar och kriser har man ju i stort sett fullföljt 1975 års energibeslut. Det framgår ju klart — det är den tredje punkten — att moderaterna vid behandlingen av laddningsansökningarna för Forsmark 1 och Ringhals 3 var beredda att utan vidare omgång godkänna laddningen. Man gjorde eftergiften till centern med de här extra borrhålen, men man ansåg att det politiskt var klart, och då gick herr Bohman ut och förklarade triumferande, att nu var säkerhetskraven till 99 96 lösta. Det har han sedan försökt bortförklara. 40 Houdini skulle bli blek av avund, om han kunde ta del av de bortförklaringar som herr Bohman kommit med på den punkten. Så föll emellertid regeringen. Då övergick herr Bohman i stället till att berömma herr Fälldin — ett beröm som ju måste vara rena dolkstöten. För vad är det herr Bohman säger? Jo, han säger: Thorbjörn Fälldin var beredd att sträcka sig ännu längre. Han var beredd att dagtinga en bit till, enligt centerns språkbruk, men det var centerns fotfolk som spräckte regeringen. Det var inte herr Fälldins heder som det gällde, utan centerns fotfolk kunde inte se sina grannar och arbetskamrater i ögonen längre. Därmed får ju herr Bohman tillfälle att säga att det var centerns fotfolk som spräckte den borgerliga regeringen — det är deras fel. Men inte nog med detta. Sedan fick ju inte moderaterna vara med heller. De fick lämna regeringen. Då antyder herr Bohman — det är nästa steg — att hade han anat att moderaterna skulle sparkas ur regeringen, så hade han kunnat tänka sig att ta direktkontakt med herr Fälldin. Det säger han plötsligt i TV. Då hade han kunnat tänka sig att stoppa vid tio aggregat, då hade han kunnat tänka sig en folkomröstning. Där vänder herr Bohman nu och försöker lägga nästa skuldbörda på folkpartiet. Det var folkpartisterna som sparkade ut moderaterna ur regeringen. Hade herr Bohman anat detta, så hade moderaterna haft en annan taktik i kärnkraftsfrågan. Samtidigt skriver emellertid samme Bohman i Dagens Nyheter en artikel, där han framstår som rättssäkerhetens apostel. Han skriver följande: ”De reaktorer som redan fått tillstånd att byggas — dvs. t.o.m. den tolfte reaktorn —- fick genom lagen statsmakternas uttryckliga löfte om igångsättning, men bara under förutsättning att de i lagen uppställda säkerhetskraven kunde lösas. — —-- Att i efterhand sätta en definitiv gräns vid ett lägre antal reaktorer strider alltså mot lagstiftningen. Det står därmed i strid med allmänt hävdade rättssäkerhetsprinciper.” På samma sida i Dagens Nyheter — för det är publicerat på samma sida — framstår herr Bohman på den ena spalten som supertaktikern som skulle begränsa antalet aggregat till tio, och på den andra spalten som rättssäkerhetens apostel som säger att före tolv aggregat kan man inte stoppa det här, om villkorslagens krav uppfylls. Det har ofta sagts i våra led, att vad man än må säga om herr Bohman, så är han karl för sin hatt. Vi tycker inte bra om hans åsikter, men han står ju för de åsikter han faktiskt har. Men i fråga om energipolitiken må det tillåtas mig att säga att herr Bohman framstår i facit som en ganska lealös supertaktiker, som satt den politiska makten och taburettkänslan i alla lägen före övertygelsen i sakfrågan. Jag hoppas att det är därför, i den egna känslan av detta, som han skött energipolitiken så illa. Jag vill också säga att under de senaste veckorna är det många av oss som tyckt synd om Gösta Bohman när vi sett hans bild i tidningar och TV med grämelsen och bitterheten ristad i ansiktet. Bohman, har man sagt, har blivit lurad. Jag börjar tvivla på det där. Jag tror att Gösta Bohman i själva verket har överlistat sig själv, och jag hoppas att moderaterna återvänder till en saklig energipolitik.

Herr talman! Jag måste erkänna att jag ibland kan tycka att det är behagligt om någon tycker synd om mig, när det finns skäl till det. Men jag blir inte glad om Olof Palme säger att han tycker synd om mig, för det menar inte Olof Palme. Han kan inte tycka synd om andra — möjligen kan han tycka synd om sig själv någon enstaka gång. Jag tycker inte heller att Olof Palme skall lägga sig i debatten om de inbördes förhållandena mellan de här tre nu avgångna regeringspartierna. Den debatten kan vi nog klara själva. Jag vill beröra en del av de principiella synpunkter som Olof Palme tog upp. Om det är någon följetong som Olof Palme njuter av så är det den om energipolitiken. I mer än två år har nu Palme stått mitt uppe i den här svekdebatten, trots att Olof Palme har fullt klart för sig — vilket Thorbjörn Fälldin för en stund sedan konstaterade — att meningarna i hans eget parti i denna fråga är starkt delade och att han inte är representativ för sitt parti när han talar så kategoriskt om kärnkraften som en energikälla utan några som helst problem. Jag stod bakom 1975 års energiprogram när det antogs här i kammaren, och jag kan kosta på mig att erkänna — i motsats till många andra, Olof Palme — att jag hade fel den gången i min överoptimism då det gällde kärnkraften. Jag tror fortfarande att de problem som är förenade med kärnenergin skall kunna lösas, men jag har långt ifrån en lika självklar uppfattning som jag hade när vi diskuterade denna fråga i riksdagen 1975. Även om jag är gammal, är jag inte så gammal att jag inte kan lära om. Jag hoppas att även Olof Palme blir så gammal att han kan lära sig att lära om och dra nytta av erfarenheterna, de praktiska studierna och av de försök som pågår och lära sig någonting av att människor runt om i världen tänker om rörande kärnenergin. Jag upprepar: Jag tror att de problem som är förenade med kärnenergin skall kunna lösas, men vi kräver nu med rätta längre gående, fastare och starkare garantier för att problemen är lösta innan vi tillåter nya reaktorer att sätta i gång. Det var detta som låg bakom villkorslagen, den villkorslag som Olof Palmes parti gick emot här i riksdagen. Genom villkorslagen ställde vi större krav på kärnkraften än man hade gjort tidigare, krav som nu ställs i många andra länder men som Olof Palme tydligen fortfarande tycker är onödiga. De kraven ledde till forskningsinsatser på säkerhetsområdet som varit utomordentligt betydelsefulla för studierna och bedömningen av kärnenergin och som jag även tror kommer att bli av värde för den svenska industrin framöver. Olof Palme lever så mycket med partitaktik att han ser partitaktik bakom nästan allting som existerar i sinnevärlden. När vi inte drev energifrågorna så hårt i valrörelsen som Olof Palme menar att vi borde ha gjort mot bakgrunden av 1975 års beslut, berodde det framför allt på att vi var medvetna om att meningarna också inom moderata samlingspartiet var delade. Vi hade inte en så kristallklar linje att vi kunde gå ut och mejsla den politik som skulle bedrivas i framtiden. Vi visste att meningarna var delade också inom folkpartiet men att man inom centern hade en klar och bestämd negativ syn. Vi var inställda på att vi skulle arbeta tillsammans, och vi var övertygade om att vi tillsammans skulle finna en klar och bestämd linje för hur kärnkraften skulle hanteras. De förhandlingar som vi förde sedan vi tillsammans hade vunnit 1976 års val syftade ju till att lösa det här svåra problemet i energibehovets, ekonomins och hela svenska folkets intresse. Vi trodde oss ha nått en sådan lösning genom villkorslagen, genom energikommissionens tillsättande och genom de besparingsåtgärder som vi var överens om. Nu har erfarenheten visat att vi inte lyckades. Det brast i många hänseenden, och vi kan bara konstatera att vi föll på den här frågan. Men att det bakom detta skulle ligga något slags ren och skär partitaktik i ordets fulaste mening — det är ju det Olof Palme insinuerar — vill jag bestämt tillbakavisa. Efter att ha suttit två år i kanslihuset har vi så mycket fått klart för oss hur det går till att vi vet att det även i den socialdemokratiska regeringen många gånger fanns mycket stora motsättningar och att man tvingades till kompromisser för att över huvud taget kunna hålla ihop den socialdemokratiska regeringen. Ingen gick ut och beskyllde olika ledamöter av den socialdemokratiska regeringen för partitaktik, smussel och allt möjligt sådant för att man träffade kompromisser. Det fanns heller ingenting av partitaktik och smussel bakom strävandena att försöka hålla ihop tre partier, som har delvis olika meningar i olika frågor, i en regering som Sveriges väljare röstat fram och som majoriteten av Sveriges väljare önskade skulle sitta kvar till nästa val, då regeringen skulle få ett förnyat förtroende eller mötas av ett misstroende. Att man i en sådan regering i stora och små frågor — stora som kärnkraftsfrågan och små som andra frågor — resonerar sig fram till lösningar är inte någon partitaktik i den mening som Olof Palme vill lägga in i det ordet, utan det är helt enkelt ett förnuftigt resonerande i överensstämmelse med de principer som tillämpats i det här kompromissernas gamla fina Sverige.

Herr talman! Jag förstår väl att Gösta Bohman är illa trängd. Jag har inte diskuterat kärnkraftsfrågan i sak. Jag har aldrig påstått att kärnkraften skulle vara utan problem. Inför Gösta Bohmans överoptimism år 1975 påpekade jag tvärtom att det här finns rader av problem. Vad jag här utgått ifrån är Gösta Bohmans egna uttalanden. Han säger direkt i sin artikel att skälet till att han inte klart redovisade sin egen ståndpunkt i 1976 års valrörelse var att han ville underlätta strävandena att hålla ihop den borgerliga regering som han hoppades att väljarna skulle rösta fram. Vi fick ensamma ta debatten med centern — Gösta Bohman höll sig helt undan. Det är klart att det var partitaktik. Men det var en partitaktik som straffade sig. Jag håller nämligen med centerpartisterna när de säger att de måste ha fått intrycket att det tillmötesgående man visade centern i valrörelsen skulle man visa också efter valet. Men då satte Gösta Bohman i stället ett stenhårt tryck på Thorbjörn Fälldin, som fick vika undan på punkt efter punkt. Det var bara det jag påstod i det sammanhanget. Det andra jag påstod var att det inte är särskilt vackert när Gösta Bohman säger att det inte var några svårigheter med Thorbjörn Fälldin utan att denne var villig att sträcka sig långt — vilket av centerpartiet måste uppfattas som ”dagtinga” — för samarbetets skull och för att hålla ihop med Gösta Bohman. Felet, säger Gösta Bohman sedan, var fotfolkets i centern — det var konvulsioner i förtroenderådet som spräckte den borgerliga regeringen. Därmed lägger han hela skulden på centerpartiet för att ha spräckt den borgerliga regeringen. Jag bara konstaterar detta. Det tredje steget i Gösta Bohmans resonemang kommer när han säger ungefär: ”Om jag hade vetat att folkpartisterna tänkte sparka moderaterna ut ur regeringen, hade jag handlat på ett annat sätt — då hade jag tagit direktkontakt med Thorbjörn Fälldin.” Gösta Bohman antyder att han då hade kunnat resonera om en folkomröstning och om tio aggregat. Men samtidigt tar han upp rättssäkerhetsaspekten — de konservativa är ju värnare av rättssäkerheten — och säger att man hade gett ett löfte om att det skulle få byggas minst tolv aggregat om villkorslagen var uppfylld. Herr talman! Jag har inte gjort någonting annat än att återge herr Bohmans egna uttalanden tidigare och under de senaste veckorna. Jag tycker att dessa uttalanden är ganska skrämmande. De innebär nämligen att han först klart erkänner att det i hög grad var partitaktiska skäl som bestämde högerns agerande i energipolitiken och att han sedan lägger skulden på sina bröder i led efter led — det var deras fel — för att framställa sig själv i gynnsam dager. Jag har, herr talman, inte diskuterat energipolitiken i sak — den återkommer vi till. Jag har bara med utgångspunkt från herr Bohmans egna offentliga uttalanden gjort det påståendet att det inte är någon särskilt vacker bild av en politikers agerande i en viktig samhällsfråga som där framträder. Jag tycker att det i en demokrati är en viktig renhållningsuppgift att klarlägga detta. Jag har verkligen helt andra uppfattningar än Thorbjörn Fälldin i många frågor, men det här tycker jag inte var vackert gjort mot centern. Och det må jag få säga. Det var inte heller vackert gjort mot folkpartiet, och det må jag få säga, för Gösta Bohman har redan gett mig löftet att i folkpartiets Sverige må jag säga vad jag vill.

Herr talman! Först litet parentetiskt: Här hade Olof Palme alla tiders chans att stå för vad han sade i sitt inledningsanförande om ekonomin, att stå för allt det han beskyllde oss för i fråga om ekonomiskt förfall och att bemöta alla de påståenden som jag riktade mot honom om hur illa socialdemokraterna skött sin oppositionspolitik. I stället hoppade han på nytt in i kärnenergifrågan, som för honom blivit den allra heligaste av alla frågor under de senaste åren. Och så står han här och fullföljer den moraliserande attityd som är Olof Palmes egen. Han står här som en representant för det vita samvetet — han som alltid har rätt, han som aldrig sysslar med taktik, han för vilken den raka och breda vägen är den enda framkomliga i svensk politik. Kändes det inte litet underligt att stå här och tala på det sättet? De citat som Olof Palme läste upp var inte helt riktiga — några var det, det skall jag gärna medge. Men de slutsatser Olof Palme drog var helt felaktiga. Jag kommer tillbaka till detta om valrörelsen och skall gärna kosta på mig en bekännelse, som Olof Palme kan notera. Olof Palme har i många år beskyllt oss för att driva en extrem högerpolitik och för att vi profilerat oss — Gud vet allt vad Olof Palme beskyllt mig personligen och mitt parti för. Men vi moderater har haft målsättningen att försöka bygga upp ett hållfast trepartisamarbete mot enpartiregeringen Palme. Det är självklart att vi i den strävan har undvikit att profilera oss alltför hårt för att möjliggöra det som vi har betraktat som det övergripande målet. Det samarbetet med de andra borgerliga partierna skulle inte ge oss allt vad vi strävat efter men det skulle ge oss mycket, och det skulle kunna ge svenska folket en ny regering. När jag dessutom påvisar att ett skäl till att vi inte förde fram kärnenergifrågan på det sätt som skulle ha kunnat ske mot bakgrunden av 1975 års beslut är att jag själv hade tänkt om och att det fanns en opinion i mitt parti som gjorde att det fanns anledning att föra debatten i något mer nyanserade former, betraktar Olof Palme det som ren och skär partitaktik. När jag säger att vår strävan var att åstadkomma en kompromiss som skulle kitta ihop trepartiregeringen genom villkorslagen och energikommissionen, är det också enligt Olof Palme bara partitaktik. I stället borde våra insatser i det hänseendet betraktas som en strävan efter att, för att använda Olof Palmes egna ord, skapa en stark och handlingskraftig regering. Att vi sedan föll är beklagligt, men vi föll inte på de här försöken. Olof Palmes diskussion när det gäller villkorslagen och dess tillämpning är också mycket besynnerlig. Jag har gjort gällande att villkorslagen skall tillämpas enligt ordalydelsen. Vi har prövat villkorslagen på två aggregat enligt villkorslagens ord och därvid funnit att ett villkor inte var uppfyllt. Detta med de 99 procenten har jag inte dementerat efteråt, Olof Palme. Det gjorde jag samtidigt som orden föll. Olof Palme borde vara en så pass hederlig karl att han kunde kosta på sig att erkänna att om man uttrycker sig litet oförsiktigt och omedelbart rättar sig, så skall det sista gälla och inte det första. Men inte heller det tycks Olof Palme vara mäktig. Jag tycker — jag upprepar det — att det hedrar Thorbjörn Fälldin att hans strävan som statsminister var att försöka att hålla ihop regeringen, trots att det fanns en stark opinion i hans parti som tyckte att han gick för långt. Jag tycker att detta är ett beröm, men Olof Palme anser att det är en dolkstöt. Att jag berömmer Thorbjörn Fälldin för att han kände sitt ansvar som statsminister framstår för mig som positivt, men för Olof Palme är det något negativt.

Herr talman! Jag hade hela tiden mycket stor respekt för Thorbjörn Fälldins sätt att leda trepartiregeringen. Jag har nu också anledning att säga att jag har mycket stor respekt för hans sätt att uppträda i den nya situation som vi har hamnat i. Han ställer krav på den nya regeringen, och det har han rätt att göra. Han säger att han och hans parti sakligt skall pröva de förslag som den nya regeringen lägger fram — stödja oss när han tycker att vi har rätt och opponera när han tycker att vi har fel. Så tycker också jag att politik skall bedrivas. Thorbjörn Fälldins genomgång av vilka samhällsfrågor som han och hans parti betraktar som viktiga var också stimulerande att lyssna till. Den visar att det mittensamarbete som har en lång tradition har tålt de påfrestningar som de senaste veckornas politiska utveckling har inneburit. Jag hoppas att jag kan tolka Gösta Bohman på det sättet att också moderata samlingspartiet är berett att ta det ansvar som i den här situationen faller på alla partier — ansvaret för att vi skall få en fungerande riksdag och en fungerande riksledning. Jag hoppas också att det han sade inte skall tolkas på det viset att han kommer att tveka när det gäller att fullfölja det ansvarstagandet, om det av och till skulle komma att innebära att samförstånd också uppnås med det socialdemokratiska partiet. På flera punkter kan jag också instämma i vad Olof Palme hade att säga. Det gäller kampen mot de dåliga arbetsmiljöerna, det gäller arbetet för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män, det gäller förstärkningen av demokratin och mycket annat. Men Olof Palme misstog sig — det kan vara lätt hänt — när han hävdade att jag inte skulle ha berört arbetslösheten bland de unga. Jag nämnde uttryckligen den centrala frågan i samband med en genomgång av de betydelsefulla förstärkningar på det arbetsmarknadspolitiska området som regeringen avser att genomföra. Det är väl ändå till sist så att handlingar är viktigare än ord. Jag kunde kanske ha använt fler ord på arbetslösheten, men jag tror att vi inte har några delade meningar om att det är en av våra allra viktigaste samhällsuppgifter att se till att de unga får någonting att göra och kan känna att de behövs i samhället när de lämnat skolan. Huvudämnet för den här debatten anser jag bör vara uppläggningen av den ekonomiska politiken. Jag hoppas att jag kan dra den slutsatsen av samtliga de inlägg som här gjorts att det finns en bred enighet bakom regeringens bedömning att vi nu bör sätta in en försiktig stimulans för den privata konsumtionen — låt vara att vi får anledning att diskutera hur den stimulansen i detalj skall utformas. Jag vill ändå göra några kommentarer till Olof Palmes analys av den ekonomiska utvecklingen under de senaste åren. Olof Palme och andra socialdemokrater har slutat att tala om det dukade bordet. Det gjorde man ganska snart, och jag tror att det var klokt att göra det. Skall man nödvändigtvis använda ordet ”duka” skall det kanske ges en helt annan mening. Vad som var på väg att hända i slutet av år 1976 var att den svenska industrin och den svenska ekonomin i själva verket var på väg att duka under. Det var det som vi hade att ta itu med när vi satte oss i trepartiregeringen. Det första vi hade att göra var naturligtvis att försöka åstadkomma en korrekt analys av vad för sorts situation vi hade framför oss. Det var ganska lätt att göra detta — vi hade stöd av praktiskt taget alla ekonomer. Felet var att kostnaderna för den svenska produktionen var för höga. De hade höjts med 45 96, mot t.ex. 15 96 i Västtyskland — en av våra främsta konkurrenter. Dessutom hade vi en felaktig växelkurs. Det grundläggande felet i hela den socialdemokratiska oppositionspolitiken på ekonomins område är att man vägrat acceptera detta enkla förhållande. Man sade därför nej till alla åtgärder som hade just till syfte att råda bot på det grundläggande problemet med den svenska ekonomin. Man sade nej till devalveringen. Man sade nej till att vi drog oss ur det västeuropeiska valutasamarbetet. Man sade nej till sänkta arbetsgivaravgifter. Man sade nej till inflationsskyddade skatteskalor. Man sade nej till den åtstramning som den höjda momsen innebar. Man låtsades helt enkelt som om det inte spelade någon roll för försäljningen ute på den internationella marknaden att svenska varor var mycket dyrare än konkurrenternas varor. Nu ser vi att de åtgärder som regeringen för sin del i stället valde var de riktiga. Vi kan konstatera en förbättring av handelsbalansen på uppemot 10 miljarder, vilket är remarkabelt. Jag undrar om det någonsin har hänt tidigare. Vi kan konstatera att vi har en gynnsammare prisutveckling än tidigare och att det nu finns utrymme för att också stimulera den privata konsumtionen. Varför sade vi då nej till det socialdemokratiska ekonomiska program som man lade fram någon gång i våras, om jag inte minns fel, och som man sedan dammade av och lade fram en gång till i somras? Jo, därför att det var ingen nyhet att säga att det behövdes ekonomiska stimulanser. Det hade vi insett ganska länge, och vi hade också vidtagit åtgärder i den riktningen. Vi hade sänkt den allmänna arbetsgivaravgiften — det innebar en stimulans på mer än de 2 miljarder som låg i det socialdemokratiska stimulansförslaget från i våras. Indexregleringen av skatteskalorna innebär en utebliven skattehöjning på ca 3 miljarder kronor —det är också en konsumtionsstimulans. Vi gjorde en överenskommelse med kommunerna som innebar att de nu kan hålla ökningen av den kommunala utdebiteringen kring 25 öre — det är också en stimulans för ekonomin och bra för löntagarna. Bostadsbidragen har höjts kraftigt från årsskiftet, och det är särskilt viktigt för familjer med flera barn. Den låga inflationstakten är också mycket viktig, kanske den viktigaste faktorn när det gäller att stimulera den privata konsumtionen, att göra det litet bättre för löntagarna. Här kan man säga att enbart den sjunkande prishöjningen under den s.k. ventilen betyder för löntagarna mera än den engångshöjning av barnbidragen med 500 kr. som socialdemokraterna nu gör så stort nummer av. Nu kan vi alltså stimulera konsumtionen — och alla tycks vara överens om att man bör göra det — och då kan man fråga sig: varför kan man göra det nu, då man inte kunde göra det tidigare? Ja, för att det helt enkelt har att göra med ett trestegsfenomen i ekonomin. Det första som händer är att nya order strömmarin. Det skedde med hjälp av devalveringen, och då kunde företagen sälja ut av sina stora lager. I nästa steg kan man öka produktionen med hjälp av de maskiner och de anställda man redan har i företagen. Men först i det tredje steget kan man anställa fler människor och därmed utnyttja kapaciteten bättre. Vi är nu inne i det tredje steget. Vi vill tidigarelägga de goda verkningarna av det genom olika stimulansåtgärder — nyrekryteringsstöd och vad det nu kan vara. Men vi skulle inte ha varit inne i detta tredje steg, som nu möjliggör en hel del av den stimulanspolitik som också socialdemokraterna ställer sig bakom, om inte trepartiregeringen genom sina åtgärder lagt grunden för det. Då hade vi haft en sämre investeringssituation. Då hade vi haft lägre export. Då hade vi förmodligen haft en högre utlandsupplåning och en sämre sysselsättning. Olof Palme konstaterade att socialdemokraterna har långvarig erfarenhet av att regera det här landet, och det vet vi alla. På samma sätt som Olof Palme medgav att goda saker har uträttats av trepartiregeringen, så finns det väl ingen anledning för mig att göra annat än kvittera med att säga att många saker också har uträttats av den socialdemokratiska regeringen. Men jag är särskilt förvånad över att man, när man har just denna tradition när det gäller att ta ansvar, gjort en så totalt felaktig bedömning av den ekonomiska politiken och av vad man har behövt göra de senaste två åren för att skapa bättre villkor för människorna i det här landet.